Fru talman! Låt mig ta upp några av de saker som Ian Wachtmeister tog uppi sitt anförande. Ian Wachtmeister gav en felaktig beskrivning av svensk flyktingpolitik. Att det finns många människor i flyktingförläggningar i Sverige i dag beror naturligtvis inte på den svenska flyktingpolitiken utan på situationen i framför allt Jugoslavien. Den svenska flyktingpolitiken innebär i korthet att vi gör en individuell prövning när det gäller människor som kom mer hit och att de som har skyddsbehov får stanna i Sverige. Jag kan inte se att det skulle vara några brister eller fel i den politiken. Däremot är det klart att det finns stora brister och fel i situationen i Jugoslavien, dvs. huvudorsaken till att det finns många människor här. Sedan vill jag ta upp ett tema som Ian Wachtmeister ofta återkommer till. Det är det han kallar det politiska träsket, där det skulle finnas mycket pengar att spara för att sanera svensk ekonomi. Om man lägger ihop de pengar vi satsar på partistöd, presstöd och organisationer blir det drygt 2 miljarder kronor. Om alla de pengarna togs bort skulle vi bara marginellt påverka situationen för de svenska statsfinanserna. Jag tycker att det är rimligt att man har ett partistöd. Partier skall inte vara beroende av att ha partiledare eller vice partiledare som är miljonärer eller vara beroende av pengar från intresseorganisationer. Jag tycker att det är rimligt att vi har ett presstöd för att kunna ha en mångfald i den svenska presskören. Det är rimligt att vi ger statligt stöd till handikapporganisationer, pensionärsorganisationer och idrottsorganisationer. De gör oerhört viktiga saker för sina olika grupper — för människor med funktionshinder, för gamla människor och inte minst, vad gäller idrottsrörelsen, för unga människor. Nu kommer Wachtmeister säkert att gå upp i talarstolen och säga att Westerberg inte har begripit hur mycket stöd som går ut. Men jag har tittat litet noggrannare på vilka pengar som dessutom finns med när man anger betydligt högre tal för organisationsstöd. Ibland förekommer siffror på upp till 9 miljarder kronor. Då räknas också in det u-landsbistånd som går genom enskilda organisationer. Det är ett par miljarder av dessa pengar. Men Wachtmeister vill ju dessutom skära på u-landsbiståndet för sig. Det blir över huvud taget inga pengar kvar, om han skall ta två miljarder här också. Här ingår lönebidrag till personer med handikapp, som med hjälp av detta bidrag får arbete ute i enskilda företag och organisationer. Här ingår bidragen till enskilda daghem och bidragen till studieförbunden, som används för att ge människor möjligheter till utveckling och förkovran. Det är bara fantasier när Wachtmeister säger att detta är ett sätt att sanera svensk ekonomi. Sedan sade han någonting som jag inte riktigt begrep. Jag skulle vilja ha en förklaring. Wachtmeister sade att vi skall göra ytterligare nedskärningar för att angripa det strukturella budgetunderskottet. Den typen av nedskärningar behövs säkert. Men sedan sade han att vi skall ta de pengarna och skapa efterfrågestimulans. Om vi gör nedskärningar för att få ner det strukturella budgetunderskottet och sedan använder de pengarna till efterfrågestimulans, hur går det då med det strukturella budgetunderskottet? En av de grundläggande insikterna man skall ha när man närmar sig problem av detta slag är att pengar bara går att använda en gång, och inte två. Ett av Wachtmeisters huvudproblem är att han ofta använder pengar inte bara två gånger, utan ännu fler. Lars Werner frågade hur det går för barnen i kristider. Som barnminister i regeringen känner jag ett stort ansvar och stor oro för vad som nu håller på att hända i samhället. Det sade jag förut. Jag tycker att man skall ta larmrapporterna från Barnlobbyn, Barnmiljörådet och andra på stort allvar. Det har regeringen också gjort. Vi har sagt Partiledardebatt regeringsförklaringen att vi skall ta reda på vad som faktiskt händer. Mycket av det som uttalas nu är farhågor för vad som skall hända i framtiden. Det är inte rapporter om vad som faktiskt har inträffat. Vi har nyligen gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med andra berörda myndigheter, Statens ungdomsråd, Statens kulturråd och ytterligare någon myndighet, följa utvecklingen i kommunerna. De skall dels ge en lägesrapport om hur det är nu, dels följa utvecklingen under det närmaste året för att rapportera till oss vad som händer. Om dessa rapporter visar att barnen kommer i kläm när man nu rationaliserar, effektiviserar och sparar ute i kommunerna, finns det naturligtvis anledning för staten att ingripa och åtgärda detta. Som framgick av regeringsförklaringen i går återkommer jag också till riksdagen med ett förslag till barnombudsman. Huvuduppgiften för denna barnombudsman blir just att följa hur Sverige fullföljer sina åtaganden med anledning av FN:s barnkonvention, som vi var ett av de första länderna att ratificera. Fru talman! Låt mig till sist kommentera en sak som Ingvar Carlsson tog upp i sitt huvudanförande. Han sade att tiotusentals kommunalt anställda kvinnor inom sjukvården, barnomsorgen och äldreomsorgen riskerar att mista jobbet. Vidare sade han att regeringen cyniskt påstår att det ger kvinnor nya möjligheter att starta eget. Det är naturligtvis inte så att detta att de riskerar sina jobb i sig, ger möjligheter att starta eget. Det är däremot viktigt att vi driver på förnyelse och förändring i kommunerna när detta nu händer. Där spelar möjligheten att starta eget, dvs. att starta enskilda alternativ, en mycket stor roll. I söndags träffade jag ett antal sådana entreprenörer nere i Skåne. De har startat dagis, äldreomsorg och annat i egen regi. Alla var mycket entusiastiska och tyckte att de nu äntligen, genom regeringens valfrihetsrevolution, hade fått en chans som de inte hade haft tidigare. Det handlar inte om cynism, utan det handlar i hög grad om att ge nya chanser också till kvinnor i Sverige.

Fru talman! Eftersom generositet är en bristvara i politiken tycker jag att vi skall ta tillfället i akt och åtgärda en del av detta i dag. Jag tror att det är viktigt att vi talar i klartext på det här området. Det finns naturligtvis ofta taktiska bevekelsegrunder för vissa partier att inte vilja ha med varandra att göra, eftersom man inte blir tydlig om man har med varandra att göra. Jag har genom åren studerat detta dilemma för Socialdemokraterna och Moderata samlingspartiet. Jag har förstått att ni har behövt varandra som motpoler för att göra er själva tydliga. När landet däremot hotas av en djup ekonomisk kris, kan det ibland inte bara vara politiskt riskfyllt att delta i en uppgörelse. Det kan också vara politiskt riskfyllt att inte göra det. Jag tror att det socialdemokratiska partiet har valt rätt i det långsiktiga perspektivet. Om det skall vara ett trovärdigt regeringsalternativ, måste det i opposition bete sig likadant som man kräver av andra när man själv sitter i regeringsställning. På den här punkten har Ingvar Carlsson visat att han har en konsekvent hållning. Jag tror att jag kan uttrycka den uppskattningen för Ingvar Carlsson som person och hans sätt att fungera i sådana här sammanhang utan att försvaga hans ställning. Ibland kan det ju vara ett problem att få beröm från andra partier. Jag upplevde däremot något av ett problem i början av den här diskussionen. Det var så svårt att komma till skott. Det var litet oklart om alla signaler gick fram. Jag skickade själv i väg en signal via några intervjuer där jag talade om öppenhet för omprövning när det gäller vissa skatter, reallöneskyddet, villaavdraget och momsen. Ingvar Carlsson uppfattade signalen. Det kom i alla fall en signal tillbaka, och jag förstår den också. I dag kan vi konstatera att det blev ändringar på dessa punkter. Anledningen till att jag gav den signalen trots att jag är en del av en regering som fungerar som en helhet, är naturligtvis inte enbart för att plötsligt gå ini rollen som partiordförande, utan de risker som jag såg i de inmålningsförsök som förekom på hemmaplan spridda via TV och annat. Där sades liknande ultimativa saker om vårdnadsbidraget som hade kunnat låsa situationen. Jag anser att det hade varit en katastrof för landet. Det fanns ingen anledning att dölja sina egna uppfattningar i den här situationen. Låt mig därefter ta fasta på några av de saker som Ingvar Carlsson tog upp i sitt anförande. Det gäller bl.a. återkopplingen till 30-talet och att det behövs en kombination av politiker med radikala visioner och framstående nationalekonomer. Det borde vara så i dag att våra ekonomiska forskare har ett eldorado när det gäller att fördjupa sig i det skeende som vi har gått igenom under senase tid. Det är viktigt att så sker. Då får man veta hur marknaden agerar och vad som är de egentliga, underliggande och pådrivande mekanismerna. Jag tror att det utifrån en analys av krisutvecklingen och hur man kan hantera en sådan situation finns utomordentligt goda möjligheter att ta fasta på det Ingvar Carlsson sade i detta avseende. Andra saker som jag har noterat hos Socialdemokraterna är att de har litet svårt att förstå att andra partier också kan ha en ansvarsfull inställning till t.ex. arbetsmarknadspolitik. När man skall trösta marknaden är det ju inte alltid populärt att säga att man skall driva en radikal arbetsmarknadspolitik. Det är en minuspost i sammanhanget. Det arbetsmarknadspaket på tio miljarder kronor som nu är en del av krisuppgörelsen är ju i viktiga delar det förslag som Börje Hörnlund hade lagt fram till finansdepartementet. Det var förresten på femton miljarder kronor. Men tiomiljaderspaket blir ungefär lika mycket när man räknar om det till helårseffekt. Jag hade blivit förvånad om vi inte hade kunnat komma till enighet i det avseendet. Jag skall återkomma till Ian Wachtmeister i nästa replik. Jag vill bara påminna Ian Wachtmeister om innebörden av energiskatteuppgörelsen från i våras. Den var ju att man förenade dessa olika syften, dvs. att skapa en god miljö och ändå klara konkurrenskraften för svensk industri. Om Ian Wachtmeister har glömt bort det, vill jag gärna friska upp minnet i den delen.

Fru talman! Jag vill inleda mitt sista inlägg med att ge ett par kommentarer till debatten. För det första är jag är förvånad över att framför allt Carl Bildt inte har tagit upp någon diskussion om regeringsförklaringen med tanke på den kritik jag har riktat mot den. För det andra vill jag instämma i vad framför allt Bengt Westerberg och Alf Svensson har sagt gentemot Ny demokrati.
Fru talman! Jag vill inleda mitt sista inlägg med att ge ett par kommentarer till debatten. För det första är jag är förvånad över att framför allt Carl Bildt inte har tagit upp någon diskussion om regeringsförklaringen med tanke på den kritik jag har riktat mot den. För det andra vill jag instämma i vad framför allt Bengt Westerberg och Alf Svensson har sagt gentemot Ny demokrati. Regeringen har sammantaget längre taletid än vad jag har. Jag får därför uttala att jag instämmer till fullo när de gäller både bistånd och flyktingar. Jag tycker att det är viktigt att markera detta. Jag är möjligen förvånad över att statsministern hela tiden överlåter åt Bengt Westerberg och Alf Svensson att föra debatten mot Ny demokrati. Det vore värdefullt om Moderaterna gjorde en lika kraftfull markering mot Ny demokrati.
Regeringen har sammantaget längre taletid än vad jag har. Jag får därför uttala att jag instämmer till fullo när de gäller både bistånd och flyktingar. Jag tycker att det är viktigt att markera detta. Jag är möjligen förvånad över att statsministern hela tiden överlåter åt Bengt Westerberg och Alf Svensson att föra debatten mot Ny demokrati. Det vore värdefullt om Moderaterna gjorde en lika kraftfull markering mot Ny demokrati.
Jag vill erinra Carl Bildt om att när vi hade de första kontakterna pågick en moderat kampanj mot socialdemokratin i annonser och på affischpelare runt om i landet. Det var inte den bästa atmosfären som därmed skapades. De budskap som gick ut vidhöll sänkta skatter och nya reformer. Då fanns det ingen plattform att ha som utgångspunkt i resonemangen.
Jag vill erinra Carl Bildt om att när vi hade de första kontakterna pågick en moderat kampanj mot socialdemokratin i annonser och på affischpelare runt om i landet. Det var inte den bästa atmosfären som därmed skapades. De budskap som gick ut vidhöll sänkta skatter och nya reformer. Då fanns det ingen plattform att ha som utgångspunkt i resonemangen.
Jag får väl tolka bäst jag kan det Carl Bildt sade om framtiden. Jag tror emellertid att det aldrig går att angripa ett borgerligt parti i framtiden på samma sätt för att träffa uppgörelser med socialdemokratin efter det som nu har inträffat. Jag ser det som något positivt.
Jag får väl tolka bäst jag kan det Carl Bildt sade om framtiden. Jag tror emellertid att det aldrig går att angripa ett borgerligt parti i framtiden på samma sätt för att träffa uppgörelser med socialdemokratin efter det som nu har inträffat. Jag ser det som något positivt. Apropå djävulsbilder: Jag tror inte att någon har utsatts för sådant mer än min företrädare Olof Palme.
Apropå djävulsbilder: Jag tror inte att någon har utsatts för sådant mer än min företrädare Olof Jag fick inte något svar alls på min andra fråga som jag ställde.
Jag fick inte något svar alls på min andra fråga som jag ställde. Om privatiseringen innebär att regeringen förbereder att gå i opposition, är jag fullt beredd att låta det initiativet ligga utanför den överenskommelse vi har träffat.
Om privatiseringen innebär att regeringen förbereder att gå i opposition, är jag fullt beredd att låta det initiativet ligga utanför den överenskommelse vi har träffat. Jag har också en kort kommentar om vad som står i regeringsförklaringen om den väg vi måste vandra för att svensk ekonomi skall börja växa igen. Jag blir litet orolig när statsministern samtidigt säger att han kör med turbofart på den vägen.
Jag har också en kort kommentar om vad som står i regeringsförklaringen om den väg vi måste vandra för att svensk ekonomi skall börja växa igen. Jag blir litet orolig när statsministern samtidigt säger att han kör med turbofart på den vägen. När moderata statsråd kör med turbofart på den väg vi skall vandra känner jag oro för svenska folket och för oss övriga.
När den moderata statsråd kör med turbofart på den väg vi skall vandra känner jag oro för svenska folket och för oss övriga. Så till Lars Werner. Ja, Bo Hammar är ett sanningsvittne.
Så till Lars Werner. Ja, Bo Hammar är ett sanningsvittne. Han var en av Werners närmaste medarbetare, och han säger att när man i Vänsterpartiet skulle föra diskussioner om samverkan med Socialdemokraterna och träffa uppgörelser, vann de krafter som inte ville vara med och ta ansvar.
Han var en av Werners närmaste medarbetare, och han säger att när man i Vänsterpartiet skulle föra diskussioner om samverkan med Socialdemokraterna och träffa uppgörelser, vann de krafter som inte ville vara med och ta ansvar. Därmed undergrävdes möjligheterna att föra en politik under min tid som statsminister mellan de partier som ändå hade röstat fram mig som statsminister.
Därmed undergrävdes möjligheterna att föra en politik under min tid som statsminister mellan de partier som ändå hade röstat fram mig som statsminister. Det var därmed en oerhört allvarlig situation som uppstod. Det skedde i ett läge då det var nödvändigt att strama åt politiken för att klara jobben. Det är riktigt att det fanns facklig kritik då som nu mot detta.
Det var därmed en oerhört allvarlig situation som uppstod. Det skedde i ett läge då det var nödvändigt att strama åt politiken för att klara jobben. Det är riktigt att det fanns facklig kritik då som nu mot detta. Jag tvingades t.o.m. att driva frågan till en regeringskris då jag såg hur allvarlig situationen var.
Jag tvingades t.o.m. att driva frågan till en regeringskris då jag såg hur allvarlig situationen var. Jag tror att många som då var med och fällde hårda ord i dag är beredda att säga att det var synd att den socialdemokratiska regeringen inte fick igenom sina förslag. Då hade tiotusentals människor som nu går arbetslösa haft ett jobb att gå till. Nu befinner vi oss i en ännu allvarligare situation. Det är riktigt att jag återigen framför kritik.
Jag tror att många som då var med och fällde hårda ord i dag är beredda att säga att det var synd att den socialdemokratiska regeringen inte fick igenom sina förslag. Då hade tiotusentals människor som nu går arbetslösa haft ett jobb att gå till. Nu befinner vi oss i en ännu allvarligare situation. Det är riktigt att jag återigen framför kritik. Men frågan är: Vad är alternativet? Låt mig vara mycket konkret.
Men frågan är: Vad är alternativet? Låt mig vara mycket konkret. En person som förra året hade ett lån i villan, radhuset eller bostadsrätten på 500 000 kr, har fått den månatliga räntekostnaden höjd med 3 430 kr. Varje månad!
En person som förra året hade ett lån i villan, radhuset eller bostadsrätten på 500 000 kr, har fått den månatliga räntekostnaden höjd med 3 430 kr. Varje månad!
Den som har 750 000 kr i lån får en ökning på över 5 000 kr i månaden. Sedan har det blivit en situation då räntorna har rusat i höjden. Frågan blev då om vi socialdemokrater skulle göra något åt detta. Eller skulle vi göra det bekvämt för oss och ställa oss vid sidan och säga att det är nu borgerlig majoritet och att vi inte skall besudla oss med regeringen Bildt?
Den som har 750 000 kr i lån får en ökning på över Sedan har det blivit en situation då räntorna har rusat i höjden. Frågan blev då om vi socialdemokrater skulle göra något åt detta. Eller skulle vi göra det bekvämt för oss och ställa oss vid sidan och säga att det är nu borgerlig majoritet och att vi inte skall besudla oss med regeringen Bildt? Det är klart att det hade varit enkelt. Det hade varit lättare för mig, och jag hade sluppit de protester som kommer från eget håll.
Det är klart att det hade varit enkelt. Det hade varit lättare för mig, och jag hade sluppit de protester som kommer från eget håll.
Men, Lars Werner, jag hade inte kunnat se de människor jag åker tillsammans med i bussen från Tyresö och som jag möter i tunnelbanan i ögonen, om jag hade vetat att socialdemokratin hade kunnat vara med och hjälpa till att pressa ner räntan och få bukt med det budgetunderskott som hotar all välfärdspolitik i framtiden.
Men, Lars Werner, jag hade inte kunnat se de människor jag åker tillsammans med i bussen från Tyresö och som jag möter i tunnelbanan i ögonen, om jag hade vetat att socialdemokratin hade kunnat vara med och hjälpa till att pressa ner räntan och få bukt med det budgetunderskott som hotar all välfärdspolitik i framtiden.
Om jag hade försökt att komma undan litet enklare i diskussionen, precis på det sätt som Bo Hammar redovisar att ni resonerade i Vänsterpartiets riksdagsgrupp, hade jag haft det svårt att sitta på Då tar jag hellre det obehag som det innebär på kort sikt att få kritik, till en del även från mitt eget håll.
Om jag hade försökt att komma undan litet enklare i diskussionen, precis på det sätt som Bo Hammar redovisar att ni resonerade i Vänsterpartiets riksdagsgrupp, hade jag haft svårt att sitta på Tyresöbussen. Då tar jag hellre det obehag som det innebär på kort sikt att få kritik, till en del även från mitt eget håll.
Jag kan försäkra att jag efter den här krisen också fortsättningsvis sover väldigt gott om natten. Jag tror att jag skulle ha sovit betydligt sämre, om jag hade gjort det lätt för mig på kort sikt och kommit undan kritiken. Från första stund, herr talman, har jag inte tvekat ett ögonblick om att det var den ansvarsfulla vägen som socialdemokratin skulle gå.
Jag kan försäkra att jag efter den här krisen också fortsättningsvis sover väldigt gott om natten. Jag tror att jag skulle ha sovit betydligt sämre, om jag hade gjort det lätt för mig på kort sikt och kommit undan kritiken. Från första stund, herr talman, har jag inte tvekat ett ögonblick om att det var den ansvarsfulla vägen som socialdemokratin skulle gå.

Fru talman! Jag vill i dag redogöra för utvecklingen av Sveriges förbindelse med EG — detta som en uppföljning till den information som jag tidigare lämnat här i riksdagen.
Fru talman! Jag vill i dag redogöra för utvecklingen av Sveriges förbindelse med EG -- detta som en uppföljning till den information som jag tidigare lämnat här i riksdagen. dels EG:s toppmöte i Lissabon i juni och förberedelserna för förhandlingar om medlemskap i EG, Med hänsyn till karaktären av den här informationen och med talmannens medgivande kommer redogörelsen att bli något längre än vad som är vanligt.
Fru talman! Först EES-avtalet: Avtalet undertecknades som bekant den 2 maj i år i Oporto. Nu är vi inne i den fas då alla berörda EG och EFTA länder och Europaparlamentet skall ratificera avtalet.
Fru talman! Först EES-avtalet: Avtalet undertecknades som bekant den 2 maj i år i Oporto. Nu är vi inne i den fas då alla berörda EG och EFTA-länder och Europaparlamentet skall ratificera avtalet.
Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att den svenska riksdagen med brett stöd uppenbarligen kommer att säga ja till EES-avtalet och därmed skapa förutsättningar för ratificering av avtalet senare i höst. Också i övriga EFTA-länder och i EG-länderna liksom i Europaparlamentet går uppenbarligen ratificeringsprocessen i rätt riktning.
Det är med stor tillfredsställelse som jag konstaterar att den svenska riksdagen med brett stöd uppenbarligen kommer att säga ja till EES-avtalet och därmed skapa förutsättningar för ratificering av avtalet senare i höst. Också i övriga EFTA-länder och i EG-länderna liksom i Europaparlamentet går uppenbarligen ratificeringsprocessen i rätt riktning. Större osäkerhet knyter sig till den schweiziska folkomröstningen om EES-avtalet den 6 december i år. Men det mesta tyder på att EES-avtalet planenligt kommer att träda i kraft vid årsskiftet. Fru talman! EG är till sin natur en öppen gemenskap.
Större osäkerhet knyter sig till den schweiziska folkomröstningen om EES-avtalet den 6 december i år. Men det mesta tyder på att EES-avtalet planenligt kommer att träda i kraft vid årsskiftet. | Fru talman! EG är till sin natur en öppen gemenskap.
Detta slås fast i de grundläggande fördragen, och det bekräftades så sent som vid Europeiska Rådets möte i Lissabon i våras. Det mötet var från svensk synpunkt en klar framgång. EG-ländernas regeringschefer tog inte bara klar ställning för en utvidgning av EG med intresserade EFTA-länder.
Detta slås fast i de grundläggande fördragen, och det bekräftades så sent som vid Europeiska rådets möte i Lissabon i våras. Det mötet var från svensk synpunkt en klar framgång. EG-ländernas regeringschefer tog inte bara klar ställning för en utvidgning av EG med intresserade EFTA-länder.
Man sade också klart att detta kunde ske utan föregående institutionella förändringar. Man slog fast att förhandlingarna skulle kunna inledas så snart två villkor var uppfyllda: för det första att EG hade nått enighet om budgeten för den närmaste femårsperioden 1993--97 och för det andra att Maastrichtavtalet om en europeisk union hade ratificerats.
Man sade också klart att detta kunde ske utan föregående institutionella förändringar. Man slog fast att förhandlingarna skulle kunna inledas så snart två villkor var uppfyllda: för det första att EG hade nått enighet om budgeten för den närmaste femårsperioden 1993-1997 och för det andra att Maastrichtavtalet om en europeisk union hade ratificerats.
Förhandlingsförberedelser kunde äga rum dessförinnan. Vidare bekräftades att man eftersträvade en tidig start av förhandlingarna. Siktet är inställt på att fastställa riktlinjer för förhandlingarna till Europeiska Rådets möte i Europeiska Rådet knöt alltså två villkor till utvidgningen.
Förhandlingsförberedelser kunde äga rum dessförinnan. Vidare bekräftades att man eftersträvade en tidig start av för (É handlingarna. Siktet är inställt på att fastställa riktlinjer för förhandlingarna Europeiska rådet knöt alltså två villkor till utvidgningen. Det första var godkännande av budgetpaketet, det s.k. Delors II-paketet. Här är utsikterna till en uppgörelse före årets utgång goda. Läget är osäkrare beträffande godkännande av Maastrichtfördraget. Här är läget det att flertalet EG-länder, närmare bestämt tio, icke tycks ha några problem.
Det första var godkännande av budgetpaketet, det s.k. Delors II-paketet. Här är utsikterna till en uppgörelse före årets utgång goda. Läget är osäkrare beträffande godkännande av Maastrichtfördraget. Här är läget det att flertalet EG-länder, närmare bestämt tio, icke tycks ha några problem.
Där kan man lugnt räkna med att avtalet kommer att bli ratificerat före årsskiftet.
Där kan man lugnt räkna med att avtalet kommer att bli ratificerat före årsskiftet.
Osäkerheten knyter sig nu till två länder: - Danmark, som efter det negativa utfallet av folkomröstningen i juni uppenbarligen inriktar sig på en särlösning som skall kunna presenteras väljarna i en ny folkomröstning nästa år, — Storbritannien, där den rådande osäkerheten har föranlett regeringen att tills vidare uppskjuta parlamentsbehandlingen.
Osäkerheten knyter sig nu till två länder: -- Danmark, som efter det negativa utfallet av folkomröstningen i juni uppenbarligen inriktar sig på en särlösning som skall kunna presenteras väljarna i en ny folkomröstning nästa år, -- Storbritannien, där den rådande osäkerheten har föranlett regeringen att tills vidare uppskjuta parlamentsbehandlingen. Vi följer nu alla den debatt som pågår om Maastrichtfördraget. Vi anser att det vore förhastat att av denna debatt dra slutsatsen att fördraget kommer att omförhandlas. Detta har också alla EG-länder bestämt tagit avstånd ifrån.
Vi följer nu alla den debatt som pågår om Maastrichtfördraget. Vi anser att det vore förhastat att av denna debatt dra slutsatsen att fördraget kommer att omförhandlas. Detta har också alla EG-länder bestämt tagit avstånd ifrån. Däremot är det enligt min mening sannolikt att man till sist kommer att enas om tolkningar av och tillägg till fördraget, t.ex. vad gäller den s.k. närhetsprincipen. Storbritannien, som har ordförandeskapet, har kallat till ett extra toppmöte i Birmingham den 16 oktober, då man kommer att behandla dithörande frågeställningar.
Däremot är det enligt min mening sannolikt att man till sist kommer att enas om tolkningar av och tillägg till fördraget, t.ex. vad gäller den s.k. närhetsprincipen. Storbritannien, som har ordförandeskapet, har kallat till ett extra toppmöte i Birmingham den 16 oktober, då man kommer att behandla dithörande frågeställningar. För vår del har vi anledning att utgå från att unionsplanerna kommer att förverkligas och att det är medlemskap i den europeiska unionen som våra förhandlingar kommer att gälla. Allt detta kan naturligtvis verka fördröjande på vår egen tidtabell. Mot det står att alla parter är överens om att en utvidgning av gemenskapen med intresserade EFTA-länder är ägnad att stärka gemenskapen.
För vår del har vi anledning att utgå från att unionsplanerna kommer att förverkligas och att det är medlemskap i den europeiska unionen som våra förhandlingar kommer att gälla. Allt detta kan naturligtvis verka fördröjande på vår egen tidtabell. Mot det står att alla parter är överens om att en utvidgning av Gemenskapen med intresserade EFTA-länder är ägnad att stärka Gemenskapen. Det framgår inte minst av kommissionens yttrande över den svenska medlemsansökan. Sammantaget är det regeringens bedömning att det fortsatt finns goda förutsättningar för att förhandlingar, föregångna av informella samtal, skall kunna inledas efter årsskiftet. Detta ligger i linje med den svenska tidtabellen som siktar på förhandlingar under år 1993, riksdagsbehandling och folkomröstning år 1994 samt inträde i unionen år 1995.
Det framgår inte minst av kommissionens yttrande över den svenska medlemsansökan. Sammantaget är det regeringens bedömning att det fortsatt finns goda förutsättningar för att förhandlingar, föregångna av informella samtal, skall kunna inledas efter årsskiftet. Detta ligger i linje med den svenska tidtabellen som siktar på förhandlingar under år 1993, riksdagsbehandling och folkomröstning år 1994 samt inträde i unionen år 1995. Fru talman! Hur ser då den fortsatta färdplanen mot medlemskapet ut? I slutet av juli presenterade EG-kommissionen sitt yttrande, den s.k. avis:n, över den svenska medlemskapsansökan.
Fru talman! Hur ser då den fortsatta färdplanen mot medlemskapet ut? I slutet av juli presenterade EG-kommissionen sitt yttrande, den s.k. avin, över den svenska medlemskapsansökan. Yttrandet innebär ett klart positivt ställningstagande till Sverige som medlem.
Yttrandet innebär ett klart positivt ställningstagande till Såväl regeringskansliets preliminära analyser som EG-kommissionens yttrande i anledning av den svenska medlemskapsansökan visar att Sverige inte har anledning att räkna med några grundläggande svårigheter att godta EG:s regelverk, vilket är en förutsättning för medlemskap.
Såväl regeringskansliets preliminära analyser som EG-kommissionens yttrande i anledning av den svenska medlemskapsansökan visar att Sverige inte har anledning att räkna med några grundläggande svårigheter att godta EG:s regelverk, vilket är en förutsättning för medlemskap. Förhandlingsmaterian är emellertid omfattande, och framför allt övergångsarrangemang kommer med all sannolikhet att aktualiseras för att lösa vissa frågor.
Förhandlingsmaterian är emellertid omfattande, och framför allt övergångsarrangemang kommer med all sannolikhet att aktualiseras för att lösa vissa frågor. Medlemskapsförhandlingarna kommer i första hand att inriktas på de områden som inte täcks av EES-avtalet. Jag avser i det följande redovisa de viktigaste förhandlingsfrågorna samt de mål som kommer att vägleda oss.
Medlemskapsförhandlingarna kommer i första hand att inriktas på de områden som inte täcks av EES-avtalet. Jag avser i det följande redovisa de viktigaste förhandlingsfrågorna samt de mål som kommer att vägleda oss. För det första är det övergripande förhandlingsmålet på jordbruksområ det en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem.
För det första är det övergripande förhandlingsmålet på jordbruksområdet en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem.
Utgångspunkten är att Sverige vid integrationen skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt, med hänsyn tagen både till behovet av en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen.
Utgångspunkten är att Sverige vid integrationen skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt, med hänsyn tagen både till behovet av en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. En ambition bör vara att inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem samt att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen på basis av ömsesidighet. Målet är att upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska området. Sverige vill också bibehålla den höga ambitionsnivå som vi har på bl.a. miljö-, djurskydds och hälsoområdet.
En ambition bör vara att inga övergångsåtgärder skall behöva tillämpas sedan Sverige blivit medlem samt att övriga konkurrensbegränsande åtgärder undanröjs, i båda fallen på basis av ömsesidighet. Målet är att upprätthålla en fortsatt hög ambitionsnivå på det regionalpolitiska området. Sverige vill också bibehålla den höga ambitionsnivå som vi har på bl.a. miljö-, djurskydds och hälsoområdet.
När det för det andra gäller den gemensamma fiskepolitiken är frågan hur stor del av den gemensamma fiskekvoten Sverige skall tilldelas, i relation givetvis till vad Sverige för med sig in i gemenskapen. Målsättningen är att tillförsäkra fiskerimöjligheter som motsvarar det traditionella svenska fiskemönstret.
När det för det andra gäller den gemensamma fiskepolitiken är frågan hur stor del av den gemensamma fiskekvoten Sverige skall tilldelas, i relation givetvis till vad Sverige för med sig in i Gemenskapen. Målsättningen är att tillförsäkra fiskerimöjligheter som motsvarar det traditionella svenska fiskemönstret.
För det tredje: anslutningen till EG:s tullunion och till den gemensamma handelspolitiken förutses inte bereda oss några större problem. Vi kommer att göra detta med bibehållna ambitioner vad gäller frihandel och miljöskydd. På tekoområdet siktar vi på en frihandelslösning under en övergångsperiod. Vi slår därmed vakt om den liberalisering som vi genomfört -- EG kommer vid tidpunkten för vårt inträde sannolikt inte att ha avskaffat tekokvoterna.
För det tredje: anslutningen till EG:s tullunion och till den gemensamma handelspolitiken förutses inte bereda oss några större problem. Vi kommer att göra detta med bibehållna ambitioner vad gäller frihandel och miljöskydd. På tekoområdet siktar vi på en frihandelslösning under en övergångsperiod. Vi slår därmed vakt om den liberalisering som vi genomfört — EG kommer vid tidpunkten för vårt inträde sannolikt inte att ha avskaffat tekokvoterna.
Vi vill också slå vakt om vår frihandel med de baltiska staterna i avvaktan på att EG ingår motsvarande frihandelsavtal som Sverige ingått. För det fjärde: På miljöområdet kommer vi att utgå från att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla och alltså slå vakt om väsentliga skyddsnormer när det gäller hälsa, miljö och säkerhet.
Vi vill också slå vakt om vår frihandel med de baltiska staterna i avvaktan på att EG ingår motsvarande frihandelsavtal som Sverige ingått. För det fjärde: På miljöområdet kommer vi att utgå från att högsta tillämpade ambitionsnivå skall gälla och alltså slå vakt om väsentliga skyddsnormer när det gäller hälsa, miljö och säkerhet.
I enlighet med EES-avtalet skall vi tillsammans med övriga EFTA länder och EG verka för att reglerna för kemikalier och farliga ämnen samt bilavgaser får en tillfredsställande utformning. EES-avtalets lösningar på dessa områden måste överföras vid ett medlemskap. Jag har i sammanhanget med tillfredsställelse konstaterat att EG-kommissionen i sitt yttrande skriver att Sverige väntas bidra till en höjning av miljökraven och ett ökat miljömedvetande inom olika verksamhetsområden.
I enlighet med EES-avtalet skall vi tillsammans med övriga EFTA-länder och EG verka för att reglerna för kemikalier och farliga ämnen samt bilavgaser får en tillfredsställande utformning. EES-avtalets lösningar på dessa områden måste överföras vid ett medlemskap. Jag har i sammanhanget med tillfredsställelse konstaterat att EG-kommissionen i sitt yttrande skriver att Sverige väntas bidra till en höjning av miljökraven och ett ökat miljömedvetande inom olika verksamhetsområden.
För det femte: Kommissionen efterlyser en anpassning av de svenska alkoholmonopolen till EG:s konkurrensregler. Enligt vår mening är alkoholmonopolen redan anpassade till EES-avtalet. De svenska alkoholmonopolen diskriminerar inte mellan olika länder och leverantörer. De snedvrider således inte handeln. Alkoholmonopolen grundas på viktiga hälso och socialpolitiska hänsynstaganden.
För det femte: Kommissionen efterlyser en anpassning av de svenska alkoholmonopolen till EG:s konkurrensregler. Enligt vår mening är alkoholmonopolen redan anpassade till Romfördragets bestämmelser, som också intagits i EES-avtalet. De svenska alkoholmonopolen diskriminerar inte mellan olika länder och leverantörer. De snedvrider således inte handeln. Alkoholmonopolen grundas på viktiga hälso och socialpolitiska hänsynstaganden.
Sverige kommer att hävda denna linje i förhandlingarna. För det sjätte: Det svenska snusets vara eller inte vara kommer närmast upp under EES-avtalet, och vi har goda förhoppningar att finna en tillfredsställande lösning som grundas på en tolkning av EG:s direktiv. För det sjunde: Alternativa kontrollmekanismer aktualiseras när gränserna öppnas. Självfallet måste den aktiva kampen mot narkotika och andra former av internationell brottslighet fortsätta.
Sverige kommer att hävda denna linje i förhandlingarna. För det sjätte: Det svenska snusets vara eller inte vara kommer närmast upp under EES-avtalet, och vi har goda förhoppningar att finna en tillfredsställande lösning som grundas på en tolkning av EG:s direktiv. För det sjunde: Alternativa kontrollmekanismer aktualiseras när grän serna öppnas. Självfallet måste den aktiva kampen mot narkotika och andra former av internationell brottslighet fortsätta. På det regionalpolitiska området står två frågor i förgrunden. För det första att få acceptans för Sveriges regionalpolitiska problem och de därav föranledda nationella stödbehoven — utvecklingsarbetet i våra regionalpolitiskt prioriterade regioner försvåras bl.a. av låg befolkningstäthet, små lokala marknader, långa avstånd och längst i norr också svåra klimatförhållanden.
På det regionalpolitiska området står två frågor i förgrunden. För det första att få acceptans för utvecklingsarbetet i våra regionalpolitiskt prioriterade regioner försvåras bl.a. av låg befolkningstäthet, små lokala marknader, långa avstånd och längst i norr också svåra klimatförhållanden. För det andra att i största möjliga utsträckning få del av EG:s olika fonder. EG-kommissionen behandlar båda dessa punkter i principiellt positiva ordalag i sitt yttrande, men påpekar att regionalstödet måste vara förenligt med EG:s regelverk. Vår delaktighet i den europeiska integrationen innebär ökade möjligheter för och nya krav på regionalpolitiska insatser.
För det andra att i största möjliga utsträckning få del av EG:s olika fonder. EG-kommissionen behandlar båda dessa punkter i principiellt positiva ordalag i sitt yttrande, men påpekar att regionalstödet måste vara förenligt med EG:s regelverk. Vår delaktighet i den europeiska integrationen innebär ökade möjligheter för och nya krav på regionalpolitiska insatser.
Frågor som rör de indirekta skatterna är tekniskt komplicerade, men Sverige har inga särskilda svårigheter att anpassa sig till existerande EG Ett deltagande i den ekonomiska och monetära unionen, EMU, som är under utveckling, är ett svenskt intresse. Det är nämligen Sveriges ambition att även i framtiden klara de ekonomisk-politiska kraven och de s.k. konvergenskriterierna inom EMU.
Frågor som rör de indirekta skatterna är tekniskt komplicerade, men Sverige har inga särskilda svårigheter att anpassa sig till existerande EG-regler. Ett deltagande i den ekonomiska och monetära unionen, EMU, som är under utveckling, är ett svenskt intresse. Det är nämligen Sveriges ambition att även i framtiden klara de ekonomisk-politiska kraven och de s.k. konvergenskriterierna inom EMU.
Vad beträffar anpassning av regler liksom formerna för Sveriges deltagande i det fördjupade ekonomiska och monetära samarbetet kan inga säkra slutsatser dock dras förrän större klarhet vunnits om den fortsatta unionsprocessen inom EG. Ett internt analysarbete pågår inom finansdepartementet i enlighet med riksdagens riktlinjer.
Vad beträffar anpassning av regler liksom formerna för Sveriges deltagande i det fördjupade ekonomiska och monetära samarbetet kan inga säkra slutsatser dock dras förrän större klarhet vunnits om den fortsatta unionsprocessen inom EG. Ett internt analysarbete pågår inom finansdepartementet i enlighet med riksdagens riktlinjer. Arbetsmarknads och socialpolitiska frågor inkl.
jämställdhetsaspekter har givits större vikt i EG som följd av Maastrichtöverenskommelsen. EG:s nuvarande och kommande regler syftar till att lägga fast ambitiösa miniminivåer, vilket inte hindrar ett enskilt land från att gå längre än vad minimikraven föreskriver. Resultatet av mötet i Maastricht har stärkt oss i vår övertygelse om vikten av att i EG samarbetet lyfta fram den sociala dimensionen.
jämställdhetsaspekter har givits större vikt i EG som följd av Maastrichtöverenskommelsen. EG:s nuvarande och kommande regler syftar till att lägga fast ambitiösa miniminivåer, vilket inte hindrar ett enskilt land från att gå längre än vad minimikraven föreskriver. Resultatet av mötet i Maastricht har stärkt oss i vår övertygelse om vikten av att i EG-samarbetet lyfta fram den sociala dimensionen. Vi avser att markera den vikt vi fäster vid de möjligheter som Maastrichtfördraget öppnar för en implementering av EG-direktiv genom kollektivavtal. Sveriges ansökan omfattar även medlemskap i den europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Viktiga delar av fördraget tillämpas emellertid inte längre, utan skilda slag av praxis har i stället utvecklats på området.
Vi avser att markera den vikt vi fäster vid de möjligheter som Maastrichtfördraget öppnar för en implementering av EG-direktiv genom kollektivavtal. Sveriges ansökan omfattar även medlemskap i den europeiska atomenergigemenskapen, Euratom. Viktiga delar av fördraget tillämpas emellertid inte längre, utan skilda slag av praxis har i stället utvecklats på området. Inför de kommande medlemskapsförhandlingarna genomför regeringskansliet därför noggrann analys av traktatens innehåll och tillämpning samt konsekvenserna för svenskt vidkommande. Vid förhandlingarna avser vi verka för att viktiga svenska intressen i vad gäller t.ex. hälsoskydd, säkerhetskontroll, egendomsrätt och kärnbränsleförsörjning kan tillgodoses.
Inför de kommande medlemskapsförhandlingarna genomför regeringskansliet därför noggrann analys av traktatens innehåll och tillämpning samt konsekvenserna för svenskt vidkommande. Vid förhandlingarna avser vi verka för att viktiga svenska intressen i vad gäller t.ex. hälsoskydd, säkerhetskontroll, egendomsrätt och kärnbränsleförsörjning kan tillgodoses.
På det institutionella området slutligen kommer vi att sträva efter samma antal röster i EG:s ministerråd som med oss jämförbara länder, liksom vi kommer att säkra svenska språket som officiellt språk och följa praxis i vad gäller arbetsspråk. När det gäller EG-budgeten har kommissionen på basis av 1992 års siffror, dvs. utan hänsyn till budgetsreformen Delors II-paketet, preliminärt uppskattat Sveriges bruttobidrag till ca 15 miljarder kronor och återflödet till mellan 7 och 8 miljarder kronor. Om Sverige hade varit medlem redan i år skulle det svenska nettobidraget enligt dessa beräkningar alltså uppgå till mellan 7 och 8 miljarder kronor per år. Hur siffrorna ser ut den dag Sverige är medlem återstår att se i ljuset av Delors II-paketet och resultatet av våra medlemskapsförhandlingar. Fru talman! Utgångspunkten för förhandlingarna är att vi har att anpassa oss till EG:s gällande regelverk.
skulle det svenska nettobidraget enligt dessa beräkningar alltså uppgå till mellan 7 och 8 miljarder kronor per år. Hur siffrorna ser ut den dag Sverige är medlem återstår att se i ljuset av Delors II-paketet och resultatet av våra medlemskapsförhandlingar. Fru talman! Utgångspunkten för förhandlingarna är att vi har att anpassa oss till EG:s gällande regelverk. Men självfallet kommer vi inte att spara någon möda för att tillvarata våra intressen och med kraft verka för de förhandlingsmål som jag har redogjort för. Ytterligare frågor kan naturligtvis uppkomma när vi kommer djupare in i förhandlingsarbetet. Jag har här inte kommenterat de många områden där vi inte förutser några anpassningsproblem, t.ex. jämställdhetsarbetet eller allemansrätten, som kommer att bestå, sett också ur medlemskapsperspektivet.
Men självfallet kommer vi inte att spara någon möda för att tillvarata våra intressen och med kraft verka för de förhandlingsmål som jag har redogjort för. Ytterligare frågor kan naturligtvis uppkomma när vi kommer djupare in i förhandlingsarbetet. Jag har här inte kommenterat de många områden där vi inte förutser några anpassningsproblem, t.ex. jämställdhetsarbetet eller allemansrätten, som kommer att bestå, sett också ur medlemskapsperspektivet.
Ej heller har jag berört de frågor där Sverige kan och vill påverka utvecklingen i EG — i formell mening kan vi göra så först när vi är medlemmar — som att verka för ökad öppenhet i gemenskapens institutioner. Fru talman! Europeiska unionen innebär att EG-länderna fördjupar sitt utrikes och säkerhetspolitiska samarbete.
Ej heller har jag berört de frågor där Sverige kan och vill påverka utvecklingen i EG -- i formell mening kan vi göra så först när vi är medlemmar -- som att verka för ökad öppenhet i gemenskapens institutioner. Fru talman! Europeiska unionen innebär att EG länderna fördjupar sitt utrikes och säkerhetspolitiska samarbete. Inom denna ram önskar de utveckla en gemensam utrikes och säkerhetspolitik.
Inom denna ram önskar de utveckla en gemensam utrikes och säkerhetspolitik.
Vid sitt toppmöte i Lissabon i juni godkände EG länderna en rapport som anger områden vilka kan bli föremål för gemensamt agerande. Här nämns bl.a. ESK-processen, försvaret av mänskliga rättigheter och andra centrala FN-principer, nedrustning och rustningskontroll i Europa, förtroendeskapande åtgärder, icke-spridning av massförstörelsevapen eller annan överföring av vapen och militärteknologi till tredje land.
Från svensk sida har vi gjort klart att det är ett svenskt intresse att solidariskt och fullt ut delta i detta utrikes och säkerhetspolitiska samarbete.
Från svensk sida har vi gjort klart att det är ett svenskt intresse att solidariskt och fullt ut delta i detta utrikes och säkerhetspolitiska samarbete. Utrikesutskottet har bekräftat denna beredskap i sitt betänkande från maj i år. De samarbetsområden och policy-inriktningar som förespråkas i Lissabonrapporten sammanfaller i hög grad med svenska mål och strävanden.
Utrikesutskottet har bekräftat denna-beredskap i sitt betänkande från maj i år. De samarbetsområden och policy-inriktningar som förespråkas i Lissabonrapporten sammanfaller i hög grad med svenska mål och strävanden. I sitt yttrande om Sveriges medlemskapsansökan upprepar EG-kommissionen sin rekommendation från Lissabonmötet att nya medlemsländer skall avkrävas specifika och bindande försäkringar om sin politiska beredskap och rättsliga förmåga att fullfölja de åligganden som kan uppstå på den gemensamma utrikes och säkerhetspolitikens områden.
I sitt yttrande om Sveriges medlemskapsansökan upprepar EG-kommissionen sin rekommendation från Lissabonmötet att nya medlemsländer skall avkrävas specifika och bindande försäkringar om sin politiska beredskap och rättsliga förmåga att fullfölja de åligganden som kan uppstå på den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitikens områden.
Beträffande utvecklingen på sikt av en gemensam försvarspolitik och möjligen längre fram ett gemensamt försvar vill kommissionen ha ytterligare klarhet om den svenska politiken och visshet om att den inte skall stå i vägen för en sådan utveckling. Vi utgår ifrån att inga åtaganden kommer att begäras av Sverige som går utöver vad medlemsländerna själva har kommit överens om i Maastricht. Några rättsliga begränsningar har vi inte. I vad gäller vår politiska beredskap har den, som sagt, tydligt deklarerats.
Beträffande utvecklingen på sikt av en gemensam försvarspolitik och möjligen längre fram ett gemensamt försvar vill kommissionen ha ytterligare klarhet om den svenska politiken och visshet om att den inte skall stå i vägen för en sådan utveckling. Vi utgår ifrån att inga åtaganden kommer att begäras av Sverige som går utöver vad medlemsländerna själva har kommit överens om i Maastricht. Några rättsliga begränsningar har vi inte. I vad gäller vår politiska beredskap har den, som sagt, tydligt deklarerats.
Vi har framhållit vårt starka intresse av att tillsammans med övriga EG-länder positivt bidra till en ny säkerhetsoch samarbetsordning i Europa. Vi kommer med andra ord inte att bli någon bromskloss i utvecklingen på sikt mot de mål som formulerats i Maastrichtfördraget på säkerhetspolitikens område. Med den utgångspunkten räknar vi inte med att några särskilda svårigheter skall uppstå för svensk del i förhandlingarna.
Vi har framhållit vårt starka intresse av att tillsammans med övriga EG länder positivt bidra till en ny säkerhets och samarbetsordning i Europa. Vi kommer med andra ord inte att bli någon bromskloss i utvecklingen på sikt mot de mål som formulerats i Med den utgångspunkten räknar vi inte med att några särskilda svårigheter skall uppstå för svensk del i förhandlingarna. Fru talman! Riksdagen biföll den 10 juni i år regeringens förslag om att under budgetåret 1992/93 anslå 50 miljoner kronor för allsidiga informationsinsatser i fråga om den europeiska integrationen. Medlen skall enligt riksdagens beslut finansiera dels regeringskansliets informationsverksamhet, dels sådan verksamhet i enskilda organisationers regi. Riksdagen ansåg det inte möjligt att från början göra en bedömning av hur medlem skulle fördelas. För att ombesörja tilldelningen av medel till enskilda organisationer inrättades en särskild delegation med myndighets ställning. Den tillfördes i en första omgång 15 miljoner kronor. Delegationen har -- efter bedömning av inkomna ansökningar från organisationerna -- hemställt att regeringen ställer ytterligare medel till dess förfogande. Jag avser att med hänsyn härtill tilldela delegationen ytterligare 10 miljoner kronor, dvs.
Fru talman!
Inom regeringskansliet inrättades i början av augusti ett sekretariat för Europainformation, som skall arbeta med och samordna regeringskansliets information om den europeiska integrationen. miljoner kronor för sin verksamhet. Sekretariatet kommer dels att tillhandahålla allmän information, t.ex. via olika publikationer, s.k. grönböcker, faktablad, föredragsverksamhet och telefonservice, dels i enlighet med riksdagens riktlinjer genomföra riktade insatser mot speciella målgrupper, t.ex. kvinnor. Sekretariatet tilldelas nu ytterligare 10 miljoner kronor för denna informationsverksamhet, dvs. sammanlagt 25 Allsidig information om integrationsarbetet och medlemskapsperspektivet är av central betydelse. Fru talman! Det är regeringens strävan i det fortsatta arbetet att, såsom hittills, nå bred partipolitisk enighet. Det har ett värde i sig, och det är också en styrka i förhandlingarna -- det vet jag av egen erfarenhet.

Fru talman! Det var en intressant redogörelse. Den kan sammanfattas i termerna att det är full fart framåt med hög svansföring enligt det utlagda spåret, som om ingenting hade hänt. Men nu har det hänt en hel del i den här frågan sedan vi skildes åt i juni. Dels har det varit en folkomröstning i Danmark, som med knapp majoritet sade nej till detta, som utmålas som något mycket bra.
Fru talman! Det var en intressant redogörelse. Den kan sammanfattas i termerna att det är full fart framåt med hög svansföring enligt det utlagda spåret, som om ingenting hade hänt. Men nu har det hänt en hel del i den här frågan sedan vi skildes åt i juni. Dels har det varit en folkomröstning i Danmark, som med knapp majoritet sade nej till detta, som utmålas som något mycket bra.
Dels har det varit en folkomröstning i Frankrike, som med knapp majoritet sade ja. Bägge de här folkomröstningarna har startat en demokratisk process i EG:s egna medlemsländer, och de börjar formulera egna alternativ och alternativa förhållningssätt till den europeiska utvecklingen. Det är mycket bra.
Dels har det varit en folkomröstning i Frankrike, som med knapp majoritet sade ja. Bägge de här folkomröstningarna har startat en demokratisk process i EG:s egna medlemsländer, och de börjar formulera egna alternativ och alternativa förhållningssätt till den europeiska utvecklingen. Det är mycket bra. Jag undrar om det inte skulle vara läge att vi också här i den svenska riksdagen tog tiden i anspråk och passade på att utnyttja den nya situation som har uppkommit efter folkomröstningarna och efter valutasammanbrottet i Europa, att diskutera vilket förhållningssätt Sverige skall välja.
Jag undrar om det inte skulle vara läge att vi också här i den svenska riksdagen tog tiden i anspråk och passade på att utnyttja den nya situation som har uppkommit efter folkomröstningarna och efter valutasammanbrottet i Europa, att diskutera vilket förhållningssätt Sverige skall välja.
Det finns också skäl att göra det utifrån de opinionsundersökningar som i dag visar mycket klart att en majoritet av den svenska befolkningen ställer sig mycket frågande till ett utrikes och försvarspolitiskt samarbete. Många ställer sig också mycket frågande till den ekonomiska och monetära unionen.
Det finns också skäl att göra det utifrån de opinionsundersökningar som i dag visar mycket klart att en majoritet av den svenska befolkningen ställer sig mycket frågande till ett utrikes och försvarspolitiskt samarbete. Många ställer sig också mycket frågande till den ekonomiska och monetära unionen.
Vi har just nu tid att utnyttja det uppkomna läget till att formulera ståndpunkter, precis på samma sätt som man gör i det danska parlamentet, i regeringskretsar och i oppositionen. Jag skulle vilja ha en kommentar från ministern, om det är möjligt att föra debatten också i Sveriges riksdag.
Vi har just nu tid att utnyttja det uppkomna läget till att formulera ståndpunkter, precis på samma sätt som man gör i det danska parlamentet, i regeringskretsar och i oppositionen. Jag skulle vilja ha en kommentar från ministern, om det är möjligt att föra debatten också i Sveriges riksdag. Utanför riksdagen är den livlig, som bekant, men det vore trevligt om debatten, den demokratiska processen, kunde avspegla sig i arbetet här i kammaren.
Utanför riksdagen är den livlig, som bekant, men det vore trevligt om debatten, den demokratiska processen, kunde avspegla sig i arbetet här i kammaren.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, som Gudrun Schyman säger, att vad som har hänt i EG-länderna kan komma att påverka också våra förhandlingar.
Fru talman! Det är alldeles. riktigt, som Gudrun Schyman säger, att vad som har hänt i EG-länderna kan komma att påverka också våra förhandlingar.
Det mesta tyder på att Maastrichtfördraget kommer att ratificeras, men jag räknar med att det blir tillägg, klargöranden och preciseringar till fördraget, som för vår del kommer att utgöra en integrerande del av det avtal som vi så småningom kommer att ställas inför. De ändringar som EG kan komma att göra under resans väg blir också tillämpliga för vår del.
Det mesta tyder på att Maastrichtfördraget kommer att ratificeras, men jag räknar med att det blir tillägg, klargöranden och preciseringar till fördraget, som för vår del kommer att utgöra en integrerande del av det avtal som vi så småningom kommer att ställas inför. De ändringar som EG kan komma att göra under resans väg blir också tillämpliga för vår del.
I den meningen är det fråga om ett rörligt mål, och av det skälet finns det all anledning för oss att följa processen på nära håll och också ge uttryck för våra egna värderingar. Jag nämnde i mitt anförande en sådan fråga som öppenheten.
I den meningen är det fråga om ett rörligt mål, och av det skälet finns det all anledning för oss att följa processen på nära håll och också ge uttryck för våra egna värderingar. Jag nämnde i mitt anförande en sådan fråga som öppenheten. Vi kan visserligen inte, såsom vi skulle ha kunnat göra som medlem, delta i beslut om dessa frågor, men vi kan naturligtvis på andra vägar framföra våra synpunkter. Det gör vi, och det avser vi att fortsätta att göra.
Vi kan visserligen inte, såsom vi skulle ha kunnat göra som medlem, delta i beslut om dessa frågor, men vi kan naturligtvis på andra vägar framföra våra synpunkter. Det gör vi, och det avser vi att fortsätta att göra.
Fru talman! Om vi skall ha framgång i förhandlingarna krävs det tydlighet och fasthet, inte minst inom säkerhetspolitiken, eftersom man tydligen har avkrävt oss något slags förklaring om var vi står i förhållande till EG:s och EU:s ambitioner på detta område. Jag tycker att statsrådet tar litet väl lätt på frågan, när han säger att han inte förutser några större problem i det avseendet.
Fru talman! Om vi skall ha framgång i förhandlingarna krävs det tydlighet och fasthet, inte minst inom säkerhetspolitiken, eftersom man tydligen har avkrävt oss något slags förklaring om var vi står i förhållande till EG:s och EU:s ambitioner på detta område. Jag tycker att statsrådet tar litet väl lätt på frågan, när han säger att han inte förutser några större problem i det avseendet.
Ännu lättare tar statsministern på frågan, som inte ens i sin regeringsförklaring kunde förmå sig att tala om vad som bör gälla för Sverige i samtalen med Bryssel i dessa frågor, nämligen det som riksdagen, i utrikesutskottet, har kommit överens om, att vår militära alliansfrihet består och att ett svenskt medlemskap i den västeuropeiska unionen inte är aktuellt.
Ännu lättare tar statsministern på frågan, som inte ens i sin regeringsförklaring kunde förmå sig att tala om vad som bör gälla för Sverige i samtalen med Bryssel i dessa frågor, nämligen det som riksdagen, i utrikesutskottet, har kommit överens om, att vår militära alliansfrihet består och att ett svenskt medlemskap i den västeuropeiska unionen inte är aktuellt. Jag skulle vara tacksam om statsrådet tog dessa ord i munnen, vilket ingen regeringsföreträdare tydligen vill göra, annat än en passant. Det är viktigt med ett tydligt budskap till Bryssel i detta avseende också från denna kammare. Om jag tillåts ställa en annan fråga, fru talman, har den att göra med statsrådets förestående besök i London, där han skall träffa sin kollega.
Jag skulle vara tacksam om statsrådet tog dessa ord i munnen, vilket ingen regeringsföreträdare tydligen vill göra, annat än en passant. Det är viktigt med ett tydligt budskap till Bryssel i detta avseende också från denna kammare. Om jag tillåts ställa en annan fråga, fru talman, har den att göra med statsrådets förestående besök i London, där han skall träffa sin kollega. Det är tydligen två frågor som står i förgrunden för det engelska ordförandeskapet när det gäller den fortsatta processen, och den har betydelse för oss också. Den ena frågan gäller hur man skall hantera just Danmark efter folkomröstningen. Det är en oerhört viktig fråga för oss, därför att den blir en mätare på hur man hanterar ett litet land inom EG. Den andra frågan som står i förgrunden är hur man skall tolka närhetsprincipen.
Det är tydligen två frågor som står i förgrunden för det engelska ordförandeskapet när det gäller den fortsatta processen, och den har betydelse för oss också. Den ena frågan gäller hur man skall hantera just Danmark efter folkomröstningen. Det är en oerhört viktig fråga för oss, därför att den blir en mätare på hur man hanterar ett litet land inom EG. Den andra frågan som står i förgrunden är hur man skall tolka närhetsprincipen. Jag menar att det också är betydelsefullt för oss, när vi står på tröskeln, att veta vilka beslut som skall fattas i Bryssel, vilka beslut som inte skall fattas i Bryssel och vilka beslut som skall fattas av resp. land. Min fråga är: Om statsrådet instämmer i den bedömningen, är han då beredd att uppmuntra att det engelska ordförandeskapet driver de frågorna med kraft?
Jag menar att det också är betydelsefullt för oss, när vi står på tröskeln, att veta vilka beslut som skall fattas i Bryssel, vilka beslut som inte skall fattas i Bryssel och vilka beslut som skall fattas av resp. land. Min fråga är: Om statsrådet instämmer i den bedömningen, är han då beredd att uppmuntra att det engelska ordförandeskapet driver de frågorna med kraft?
Fru talman! Svaret på Pierre Schoris senaste fråga är ett okvalificerat ja. När det gäller det som Pierre Schori tog upp först, kan jag bara bekräfta att utrikesutskottets betänkande är utgångspunkten för vårt handlande.
Fru talman! Svaret på Pierre Schoris senaste fråga är ett okvalificerat ja. När det gäller det som Pierre Schori tog upp först, kan jag bara bekräfta att utrikesutskottets betänkande är utgångspunkten för vårt handlande. Det är med den utgångspunkten, och med utgångspunkten att EG från oss inte kan begära något mera än vad man begär från sina egna medlemsländer -- man kan inte begära att vi skall vara påvligare än påven själv --, som jag gör bedömningen att det inte kommer att bli ett problem på det här området. Skulle man gå längre i det avseendet uppstår det ett problem, och jag kan försäkra att vi då kommer att stå fast vid den ståndpunkt jag har redovisat och slåss för våra intressen.
Det är med den utgångspunkten, och med utgångspunkten att EG från oss inte kan begära något mera än vad man begär från sina egna medlemsländer — man kan inte begära att vi skall vara påvligare än påven själv —, som jag gör bedömningen att det inte kommer att bli ett problem på det här området. Skulle man gå längre i det avseendet uppstår det ett problem, och jag kan försäkra att vi då kommer att stå fast vid den ståndpunkt jag har redovisat och slåss för våra intressen.
Fru talman! Jag är mycket glad att statsrådet Dinkelspiel särskilt framhåller de fortsatt höga ambitionerna på miljöområdet för Sveriges del i medlemsförhandlingarna. Det noterar jag med stor glädje. I övrigt blir jag litet betänksam över den attityd av problemfrihet som statsrådet har när det gäller den fortsatta behandlingen av Maastrichtfördraget. Jag delar uppfattningen att det är bra att den sociala dimensionen stärks.
Fru talman! Jag är mycket glad att statsrådet Dinkelspiel särskilt framhåller de fortsatt höga ambitionerna på miljöområdet för Sveriges del i medlemsförhandlingarna. Det noterar jag med stor glädje. I övrigt blir jag litet betänksam över den attityd av problemfrihet som statsrådet har när det gäller den fortsatta behandlingen av Maastrichtfördraget. Jag delar uppfattningen att det är bra att den sociala dimensionen stärks.
Jag tror också att det behövs en starkare integration i Västeuropa för att möta problemen i Östeuropa. När statsrådet talade lät det som att problemet med Maastrichtfördraget i stort sett var att tidtabellen för de svenska medlemskapsförhandlingarna kunde förskjutas, och inte ens det problemet tycktes vara särskilt allvarligt.
Jag tror också att det behövs en starkare integration i Västeuropa för att möta problemen i Östeuropa. När statsrådet talade lät det som att problemet med Maastrichtfördraget i stort sett var att tidtabellen för de svenska medlemskapsförhandlingarna kunde förskjutas, och inte ens det problemet tycktes vara särskilt allvarligt.
Det stora problemet är det som vi har sett ge utslag i två folkomröstningar med mycket svaga resultat, det ena ett nej och det andra ett ja, båda på mycket svaga majoriteter. Jag tror att situationen är precis densamma i Sverige, dvs. att det finns många oklarheter och mycken misstro kring Maastrichtfördraget.
Det stora problemet är det som vi har sett ge utslag i två folkomröstningar med mycket svaga resultat, det ena ett nej och det andra ett ja, båda på mycket svaga majoriteter. Jag tror att situationen är precis densamma i Sverige, dvs. att det finns många oklarheter och mycken misstro kring Maastrichtfördraget. Jag tror inte att den inställning som människor i vårt land har till Maastrichtfördraget speglas i den svenska förhandlingsattityden, när man säger att det inte är några problem för oss. Vår omröstning kommer också att bli en omröstning om Maastrichtfördraget, om denna osäkerhet får fortsätta och de svenska ställningstagandena inte blir tydligare. Jag vill gärna instämma i att det vore mycket värdefullt för den fortsatta diskussionen med en riksdagsdebatt där partierna klart och tydligt talar om hur man ser på avtalet och definierar det.
Jag tror inte att den inställning som människor i vårt land har till Maastrichtfördraget speglas i den svenska förhandlingsattityden, när man säger att det inte är några problem för oss. Vår omröstning kommer också att bli en omröstning om Maastrichtfördraget, om denna osäkerhet får fortsätta och de svenska ställningstagandena inte blir tydligare. Jag vill gärna instämma i att det vore mycket värdefullt för den fortsatta diskussionen med en riksdagsdebatt där partierna klart och tydligt talar om hur man ser på avtalet och definierar det.
Jag tycker också att det som sades om säkerhetspolitiken var otydligt. Jag tror att det finns många olika ståndpunkter. Den svenska inställningen till kärnvapen är, såvitt jag förstår, att de skall nedrustas. Jag är inte övertygad om att de kärnvapenmakter som ingår i EG har samma inställning. Deras inställning är nog att kärnvapen skall finnas i avskräckande syfte. Kommer det att vara ett oavvisligt svenskt villkor att kärnvapnen skall nedrustas?
Jag tycker också att det som sades om säkerhetspolitiken var otydligt. Jag tror att det finns många olika ståndpunkter. Den svenska inställningen till kärnvapen är, såvitt jag förstår, att de skall nedrustas. Jag är inte övertygad om att de kärnvapenmakter som ingår i EG har samma inställning. Deras inställning är nog att kärnvapen skall finnas i avskräckande syfte. Kommer det att vara ett oavvisligt svenskt villkor att kärnvapnen skall nedrustas?
Är det den inställningen man skall ha i det gemensamma säkerhetsarbetet när det gäller kärnvapnen? Till sist en kort fråga: Jordbruket skall ställas om...
Är det den inställningen man skall ha i det gemensamma säkerhetsarbetet när det gäller kärnvapnen? Till sist en kort fråga: Jordbruket skall ställas om...
Annika Åhnberg har redan överskridit de två minuter som är längsta tilllåtna tid.
Annika Åhnberg har redan överskridit de två minuter som är längsta tillåtna tid.
Fru talman! Man skall nog göra en klar åtskillnad mellan frågan om vad som kommer att hända med Maastrichtavtalet och frågan om hur det kan påverka vår egen tidtabell. Jag har sagt att jag räknar med att Maastrichtfördraget kommer att ratificeras. Men jag sade samtidigt att jag räknar med att det kommer att göras ändringar, tillägg och preciseringar. Denna bedömning gör jag av just det skäl som Annika Åhnberg var inne på.
Fru talman! Man skall nog göra en klar åtskillnad mellan frågan om vad som kommer att hända med Maastrichtavtalet och frågan om hur det kan påverka vår egen tidtabell. Jag har sagt att jag räknar med att Maastrichtfördraget kommer att ratificeras. Men jag sade samtidigt att jag räknar med att det kommer att göras ändringar, tillägg och preciseringar. Denna bedömning gör jag av just det skäl som Annika Åhnberg var inne på. Det är viktigt att inte bara konstatera att det i medlemsländerna finns ett dominerande ”ja” till Maastrichtfördraget. Det finns nämligen också en utbredd oro och osäkerhet, och det förekommer kritik från väldigt många människor i EG:s medlemsländer.
Det är viktigt att inte bara konstatera att det i medlemsländerna finns ett dominerande ''ja'' till Maastrichtfördraget. Det finns nämligen också en utbredd oro och osäkerhet, och det förekommer kritik från väldigt många människor i EG:s medlemsländer. Mot denna bakgrund räknar jag med att EG:s medlemsländer i sitt arbete kommer att göra sådana modifieringar av Maastrichtfördraget som kommer att vara en utgångspunkt för våra egna förhandlingar. I den meningen är det fråga om ett rörligt mål. Visst finns det osäkerhet kring tidtabellen. Jag har gjort en så god bedömning som jag kan av tidtabellen, men den kan komma att förändras. Det är jag den första att medge.
Mot denna bakgrund räknar jag med att EG:s medlemsländer i sitt arbete kommer att göra sådana modifieringar av Maastrichtfördraget som kommer att vara en utgångspunkt för våra egna förhandlingar. I den meningen är det fråga om ett rörligt mål. Visst finns det osäkerhet kring tidtabellen. Jag har gjort en så god bedömning som jag kan av tidtabellen, men den kan komma att förändras. Det är jag den första att medge.
När det gäller säkerhetspolitiken tycker jag att jag har uttryckt mig kristallklart. Jag har dessutom bekräftat att utskottets betänkande skall ligga till grund för vårt arbete. Däri ligger att vi i förhandlingarna inte kommer att göra några utfästelser på försvarsområdet.
När det gäller säkerhetspolitiken tycker jag att jag har uttryckt mig kristallklart. Jag har dessutom bekräftat att utskottets betänkande skall ligga till grund för vårt arbete. Däri ligger att vi i förhandlingarna inte kommer att göra några utfästelser på försvarsområdet.
Det försvarsssamarbete som EG-länderna har i dag ligger utanför EG-samarbetet. Det sker inom ramen för NATO.
Det försvarssamarbete som EG länderna har i dag ligger utanför EG-samarbetet. Det sker inom ramen för NATO.

Fru talman! Bo Jenevall undrade om det över huvud taget kommer att bli fråga om förhandlingar. Svaret är självklart ”ja”. Jag har översiktligt redovisat ett stort antal frågor där vi har viktiga svenska intressen att bevaka i förhandlingar. Det är intressen som vi kommer att slåss för i förhandlingarna. 10 Jag har dessutom goda förhoppningar om att vi skall nå framgång.
Fru talman! Bo Jenevall undrade om det över huvud taget kommer att bli fråga om förhandlingar. Svaret är självklart ''ja''. Jag har översiktligt redovisat ett stort antal frågor där vi har viktiga svenska intressen att bevaka i förhandlingar. Det är intressen som vi kommer att slåss för i förhandlingarna. Jag har dessutom goda förhoppningar om att vi skall nå framgång.
Det gäller t.ex. regionalpolitiken och frågan om återflödet från EG:s olika fonder. Detta är oerhört viktigt för oss och för de regioner som berörs. Jag är säker på att förhandlingarna kommer att bli hårda på den här punkten. Jag skulle kunna nämna område efter område. Det förhållandet att vi har tagit upp vissa frågor som förhandlingsfrågor innebär att vi i något avseende måste förhandla med Gemenskapen.
Det gäller t.ex. regionalpolitiken och frågan om återflödet från EG:s olika fonder. Detta är oerhört viktigt för oss och för de regioner som berörs. Jag är säker på att förhandlingarna kommer att bli hårda på den här punkten. Jag skulle kunna nämna område efter område. Det förhållandet att vi har tagit upp vissa frågor som förhandlingsfrågor innebär att vi i något avseende måste förhandla med Gemenskapen.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga på ett område som inte togs upp. Det gäller offentlighetsprincipen. När vi i konstitutionsutskottet hade en utfrågning inför EES-avtalet fick jag veta att några problem eller kollisioner inte var för handen i det här sammanhanget. Men hur blir det med medlemskapsförhandlingarna?
Fru talman! Jag vill ställa en fråga på ett område som inte togs upp. Det gäller offentlighetsprincipen. När vi i konstitutionsutskottet hade en utfrågning inför EES-avtalet fick jag veta att några problem eller kollisioner inte var för handen i det här sammanhanget. Men hur blir det med medlemskapsförhandlingarna? Vilka problem kan vi förvänta oss kommer att uppstå när det gäller bevarandet av offentlighetsprincipen? Vilken strategi har regeringen i så fall för att hävda vår offentlighetsprincip och för att få förståelse för vår tradition på det här området? Jag vill även ta upp frågan om jämställdheten.
Vilka problem kan vi förvänta oss kommer att uppstå när det gäller bevarandet av offentlighetsprincipen? Vilken strategi har regeringen i så fall för att hävda vår offentlighetsprincip och för att få förståelse för vår tradition på det här området? Jag vill även ta upp jämställdheten. Fortfarande finns det en stor oro i debatten när det gäller kvinnornas arbetsmarknad. Anser statsrådet att det finns några problem med kvinnornas arbetsmarknad i förhandlingarna om ett medlemskap?
Fortfarande finns det en stor oro i debatten när det gäller kvinnornas arbetsmarknad. Anser statsrådet att det finns några problem med kvinnornas arbetsmarknad i förhandlingarna om ett medlemskap?
Vilken strategi har statsrådet för att säkerställa att kvinnornas arbetsmarknad i Sverige inte kommer att påverkas negativt av ett EG
Vilken strategi har statsrådet för att säkerställa att kvinnornas arbetsmarknad i Sverige inte kommer att påverkas negativt av ett EG-medlemskap?
Fru talman! Jag vill komma med ett viktigt förbehåll när det gäller frågan om offentlighetsprincipen. Den sittande grundlagsutredningen, under Olof Ruins ledning, skall se över dessa frågor. Ett slutligt ställningstagande till hur man skall behandla dessa frågor i förhandlingarna måste anstå tills utredningen är klar.
Fru talman! Jag vill komma med ett viktigt förbehåll när det gäller frågan om offentlighetsprincipen. Den sittande grundlagsutredningen, under Olof Ruins ledning, skall se över dessa frågor. Ett slutligt ställningstagande till hur man skall behandla dessa frågor i förhandlingarna måste anstå tills utredningen är klar. Det är dock vår bedömning att offentlighetsprincipen som sådan icke kommer att ruckas i något avseende som en följd av ett EG-medlemskap. Däremot kommer flera områden att dras in i förhandlingar. De handlingar som hanteras i internationella förhandlingar kommer att underkastas vår sekretesslagstiftning.
Det är dock vår bedömning att offentlighetsprincipen som sådan icke kommer att ruckas i något avseende som en följd av ett EG Däremot kommer flera områden att dras in i förhandlingar. De handlingar som hanteras i internationella förhandlingar kommer att underkastas vår sekretesslagstiftning. Delar av materialet kommer att hemligstämplas. När Sverige har blivit medlem kommer vi att kunna påverka utvecklingen mer än vi kan göra i dag. Vi kommer på allt sätt att verka för en ökad öppenhet från EG:s sida när det gäller hanteringen av alla de förslag och dokument som rör beslutsprocessen inom EG.
Delar av materialet kommer att hemligstämplas. När Sverige har blivit medlem kommer vi att kunna påverka utvecklingen mer än vi kan göra i dag. Vi kommer på allt sätt att verka för en ökad öppenhet från EG:s sida när det gäller hanteringen av alla de förslag och dokument som rör beslutsprocessen inom EG.
På så sätt kan vi verka för största möjliga öppenhet. Förfarandet med hemligstämplandet av handlingar som rör internationella förhandlingar känner vi till sedan tidigare. Men eftersom området blir större blir också problemet större.
På så sätt kan vi verka för största möjliga öppenhet. Förfarandet med hemligstämplandet av handlingar som rör internationella förhandlingar känner vi till sedan tidigare. Men eftersom området blir större blir också problemet större.
Frågan om kvinnorna och EG och då särskilt sysselsättningen har vi mött i många sammanhang. Birgit Friggebo och jag har nyligen på Haga diskuterat bl.a. dessa frågor med sikte på att se vad som kan göras på det här området.
Frågan om kvinnorna och EG och då särskilt sysselsättningen har vi mött i många sammanhang. Birgit Friggebo och jag har nyligen på Haga diskuterat bl.a. dessa frågor med sikte på att se vad som kan göras på det här området.
Vi vet att osäkerheten bland kvinnorna när det gäller EG samarbetet är större än hos befolkningen i övrigt. Det bottnar förmodligen delvis i en oro för sysselsättningen. Vi kan konstatera att det finns mycket stora skillnader mellan olika medlemsländer. Det finns ingenting i EG:s regelkomplex som påverkar denna fråga.
Vi vet att osäkerheten bland kvinnorna när det gäller EG-samarbetet är större än hos befolkningen i övrigt. Det bottnar förmodligen delvis i en oro för sysselsättningen. Vi kan konstatera att det finns mycket stora skillnader mellan olika medlemsländer. Det finns ingenting i EG:s regelkomplex som påverkar denna fråga.
Förhållandena i t.ex. Danmark skiljer sig inte nämnvärt från förhållanden i Sverige när det gäller förvärvsfrekvensen.
Förhållandena i t.ex. Danmark skiljer sig inte nämnvärt från förhållandena i Sverige när det gäller förvärvsfrekvensen. Det är uppenbart att jämställdhetspolitiken och inte minst frågan om de verksamheter där framför allt kvinnor är sysselsatta är ett utslag av den nationella politiken.
Det är uppenbart att jämställdhetspolitiken och inte minst frågan om de verksamheter där framför allt kvinnor är sysselsatta är ett utslag av den nationella politiken.
Enligt min bestämda uppfattning kommer det i ett ekonomiskt starkt Sverige —Sverige blir starkare ekonomiskt genom ett medlemskap i EG — att bli lättare att netto förbättra sysselsättningen för medborgarna i allmänhet och för kvinnorna i synnerhet.
Enligt min bestämda uppfattning kommer ett ekonomiskt starkt Sverige -- Sverige blir starkare ekonomiskt genom ett medlemskap i EG -- att underlätta att netto förbättra sysselsättningen för medborgarna i allmänhet och kvinnorna i synnerhet.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

Fru talman! Svaret på den frågan är ja. Vi förbereder en sådan lag. Om jag inte missminner mig kommer det att läggas fram en proposition redan under hösten. Avsikten är att klart och tydligt deklarera att vi kan säga nej till detta. Det är helt i enlighet med EG:s regler.
Fru talman! Svaret på den frågan är ja. Vi förbereder en sådan lag. Om jag inte missminner mig kommer det att läggas fram en proposition redan under hösten. Avsikten är att klart och tydligt deklarera att vi kan säga nej till detta. Det är helt i enlighet med EG:s regler.

Fru talman! Det är inte fråga om någon reträtt. Det är fråga om att jag bl.a. har lyssnat på Fälldindelegationens önskemål. Av den reserv som jag hade på 20 miljoner kronor har jag avsatt ytterligare 10 miljoner kronor till delegationen. Dessutom har jag tidigarelagt det här beslutet — det medger jag gärna, och det skäms jag inte ett dugg för.
Fru talman! Det är inte fråga om någon reträtt. Det är fråga om att jag bl.a. har lyssnat på Fälldindelegationens önskemål. Av den reserv som jag hade på 20 miljoner kronor har jag avsatt ytterligare 10 miljoner kronor till delegationen. Dessutom har jag tidigarelagt det här beslutet -- det medger jag gärna, och det skäms jag inte ett dugg för. Jag hade siktat på november--december för att kunna få full överblick över de olika önskemål som fanns. Nu har jag alltså, inte minst efter önskemål från Fälldindelegationen, tidigarelagt det här beslutet och gjort fördelningen 25--25. Det innebär att de anslag som finns för det här ändamålet är uttömda.
Jag hade siktat på november-december för att kunna få full överblick över de olika önskemål som fanns. Nu har jag alltså, inte minst efter önskemål från Fälldindelegationen, tidigarelagt det här beslutet och gjort fördelningen 25-25. Det innebär att de anslag som finns för det här ändamålet är uttömda.
När det gäller fördelningen mellan de två anslagen vill jag gärna säga att det inte är något lätt beslut. Behovet är oändligt på båda sidor. I regeringskansliets fall är det fråga om 25 miljoner kronor för att tillgodose alla de önskemål som framförs från olika håll, inte minst från riksdagen, om information om alla de frågor som rör både EES och EG-problematiken.
När det gäller fördelningen mellan de två anslagen vill jag gärna säga att det inte är något lätt beslut. Behovet är oändligt på båda sidor. I regeringskansliets fall är det fråga om 25 miljoner kronor för att tillgodose alla de önskemål som framförs från olika håll, inte minst från riksdagen, om information om alla de frågor som rör både EES och EG-problematiken.
Inga andra pengar finns avdelade för detta ändamål. Jag kan som exempel peka på att bara ett utskick till hushållen kostar 6,5 miljoner kronor Det kommer i varje fall att aktualiseras före folkomröstningen. Beträffande bidrag till folkbildningsorganisationer får man inte glömma att detta är som toppen på ett isberg.
Inga andra pengar finns avdelade för detta ändamål. Jag kan som exempel peka på att bara ett utskick till hushållen kostar 6,5 miljoner kronor Det kommer i varje fall att aktualiseras före folkomröstningen. Beträffande bidrag till folkbildningsorganisationer får man inte glömma att detta är som toppen på ett isberg.
Jag tror att det är 1,8 miljarder som avsätts för folkbildningsverksamhet. Det bedrivs en intensiv verksamhet. Jag får flera gånger i veckan inbjudningar att komma till Vuxenskolan, Medborgarskolan och ABF för att tala i olika kurser som rör EG. Jag välkomnar denna verksamhet. Den bedrivs inom ramen för de medel som dessa organisationer nu har. Nu tillför vi ytterligare medel för det ändamålet.
Jag tror att det är 1,8 miljarder som avsätts för folkbildningsverksamhet. Det bedrivs en intensiv verksamhet. Jag får flera gånger i veckan inbjudningar att komma till Vuxenskolan, Medborgarskolan och ABF för att tala i olika kurser som rör EG. Jag välkomnar denna verksamhet. Den bedrivs inom ramen för de medel som dessa organisationer nu har. Nu tillför vi ytterligare medel för det ändamålet. De här två beloppen skall ses i relation till varandra i beaktande av detta.
De här två beloppen skall ses i relation till varandra i beaktande av detta.

Fru talman! FN har den 22 september 1992 beslutat att inte låta regeringen i Belgrad företräda Jugoslavien i världsorganisationen. Serbien-Montenegro skall således inte betraktas som successorstat till det forna Jugoslavien. Detta beslut föranleder Sverige att suspendera avtal med Jugoslavien. En generell översyn av avtalsläget mellan de båda länderna syftande till suspenderande eller uppsägning har påbörjats. Viseringsfrihetsavtalet suspenderas nu också. Detta har skett efter samråd med övriga nordiska länder. Regeringen vill understryka att skyddsbehövande från Bosnien-Hercegovina även i fortsättningen vid behov skall kunna få en fristad i Sverige. Därför har regeringen i dag beslutat att viseringsfrihet skall gälla gentemot medborgare från Bosnien-Hercegovina. Viseringsfriheten gentemot Slovenien och Kroatien kvarstår som tidigare. Innebörden av det upphävda viseringsfrihetsavtalet blir med stor säkerhet att färre personer från Serbien-Montenegro kommer att komma till Sverige. I flertalet fall har det emellertid vid prövningen visat sig att dessa, även om deras situation i hemlandet förvisso inte är särskilt hoppfull, likväl numera inte har tillräckliga skäl för att enligt utlänningslagen få stanna i Sverige. Bl.a. tillämpas i praktiken amnesti för män i vapenför ålder i Kosovo som inte inställer sig till värnpliktstjänstgöring. De ansökningar som har tagits upp till prövning har därför i regel avslagits. Det är regeringens bestämda ambition att de ändrade förutsättningarna inte skall innebära försämrade villkor för personer med skyddsbehov. Regeringen kommer därför att instruera Invandrarverket att vad gäller medborgare från Serbien-Montenegro som avser att söka asyl i Sverige, och som kan bedömas ha skyddsbehov, göra en generös bedömning vid prövningen av viseringsansökningar. Fru talman! Låt mig också i detta sammanhang ge en allmän bakgrund till den aktuella flyktingsituationen i Sverige. Under det senaste året har tillströmningen av asylsökande till Sverige varit större än någonsin tidigare. Detta får emellertid helt tillskrivas den tragiska och upprörande utvecklingen i det forna Jugoslavien. Den helt övervägande merparten av de asylsökande kommer från det forna Jugoslavien. Tillströmningen av asylsökande från andra delar av världen har däremot fortsatt att minska. I dagsläget finns ca 75 000 asylsökande på Invandrarverkets slussar och förläggningar. Av dessa kommer 80 & från det forna Jugoslavien. Den senaste tiden har det kommit drygt 2 000 asylsökande till Sverige varje vecka. Invandrarverket har på ett föredömligt sätt hanterat den stora tillströmningen av asylsökande. Alla asylsökande som har kommit till Sverige har fått ett värdigt mottagande. Genom riksdagens beslut att inrätta en utlänningsnämnd och genom att denna liksom Invandrarverket har fått ökade resurser för handläggning av asylansökningar, finns i dag större möjligheter än tidigare att korta handläggningstiden för ansökningarna om asyl i Sverige. Skälet till att väntetiderna fortfarande är avsevärda kan till stor del tillskrivas situationen i det forna Jugoslavien. I Bosnien-Hercegovina råder krigstillstånd. Förra hösten infördes vad man kallar verkställighetsstopp för avvisningar till det forna Jugoslavien. Detta verkställighetsstopp har successivt hävts. Redan i våras hävdes verkställighetsstoppet vad gäller Kroatien och Makedonien. Under sommaren har Invandrarverket också börjat fatta beslut bl.a. för asylsökande från Kosovoprovinsen. Invandrarverket och Utlänningsnämnden har genom att följa utvecklingen i området och genom informationer från bl.a. FN:s flyktingkommissariat kunnat konstatera att situationen är sådan att beslut om avvisning nu kan fattas till alla delar av det forna Jugoslavien utom krigsområdena, t.ex. Bosnien-Hercegovina. Vid asylprövningen kommer naturligtvis alla asylsökandes individuella situation att vara avgörande. Mycket stor försiktighet iakttas vid risk för trakasserier och förföljelse. De personer som har flyktingskäl eller flyktingliknande skäl kommer att få stanna i Sverige. Beroende på verkställighetsstoppet och det stora antalet personer som har kommit till Sverige under den senaste tiden är väntetiden på beslut fortfarande lång. Även under verkställighetsstoppet har asylansökningarna utretts. Skälet till att vi har många asylsökande som inte kan få sina ansökningar om asyl prövade är således den mycket besvärliga situationen i det forna Jugoslavien. Det är inte bara Sverige som har fått motta ett stort antal asylsökande. Till bl.a. Österrike, Ungern, Tyskland, Schweiz, Kroatien och Slovenien har ett mycket stort antal personer sökt sig. Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i Europa. Omkring 2,5 miljoner människor har tvingats lämna sina hem. Under flera år har det inom ramen för Europarådet pågått ett arbete i syfte att utforma en gemensam europeisk politik för agerande i samband med den nu aktuella typen av massflyktssituationer. Tyvärr har detta arbete hittills inte lett till något konkret resultat. Sverige har under det senaste året mycket aktivt arbetat för en mekanism för ett gemensamt ansvarstagande vid massflyktssituationer i Europa. Det har skett inom den s.k. Wienprocessen i anslutning till Europarådet, hos FN:s flyktingkommissarie och i ESK. En informell internationell arbetsgrupp under svensk ledning arbetar med utformningen av ett sådant arrangemang. Regeringen kommer självfallet att fortsätta att verka för ett samlat europeiskt agerande på det flyktingpolitiska området. I december i år övertar Sverige ordförandeskapet för den europeiska säkerhetskonferensen, ESK. Det ger nya möjligheter att driva dessa frågor vidare. Det är också vår förhoppning att Sverige skall kunna påverka EG i dessa frågor. På bl.a. svenskt initiativ kallade FN:s flyktingkommissarie till en konferens den 29 juli om den jugoslaviska flyktingsituationen. Resultatet blev att staterna kraftigt fördömde den etniska rensningen och att UNHCR fick ett ökat ekonomiskt bistånd från de deltagande länderna till insatser för att ge skydd och bistå hjälpbehövande och flyktingar i det forna Jugoslavien. Syftet är att möjliggöra för flyktingarna att stanna i närområdet och att de skall kunna återvända hem när läget så tillåter. Sverige har under detta år bidragit med 80 miljoner kronor. FN har presenterat en ny appell inför vintern. Det finns fortfarande stora behov av insatser såväl via UNHCR som bilateralt. Regeringen kommer att föreslå att ytterligare 150 miljoner kronor inom biståndsramen avsätts för insatser i krigets närområde. Detta kommer att meddelas UNHCR i Gené&ve i morgon. Vår flyktingpolitik skall föras i en anda av internationalism och humanitet. Vi kan bara i ringa omfattning själva påverka hur många människor som söker sig hit. Antalet asylsökande är avhängigt av situationen i resp. länder. Men det är också viktigt att de resurser som avsätts för flyktingmottagandet används så effektivt som möjligt. Till årsskiftet kommer en särskild utredare att presentera förslag om hur flyktingmottagningen skall kunna effektiviseras och utföras mer kostnadseffektivt. Förslag lämnas också om hur långa väntetider på förläggningarna skall kunna motverkas och hur bl.a. frivilligorganisationerna skall kunna engageras. Regeringen har genom krisuppgörelsen kommit överens med Socialdemokraterna om en sänkning av dagbidraget till asylsökande. Regeringen har i dag fattat beslut om att dagbidraget för asylsökande skall sänkas med 10 kronor för vuxna asylsökande. För barn är sänkningen något mindre. Familjer med fler än två barn kommer att få vidkännas en större sänkning av dagbidraget. Sänkningen kommer att träda i kraft den 1 december. Målet för flyktingpolitiken är att ge människor skydd undan förföljelse och förtryck. Asylprövningen bör således i första hand ta sikte på skyddsbe hovet. Det var bakgrunden till att regeringen avskaffade den s.k. väntetidspraxisen vid årsskiftet. Handläggningstiderna för asylsökande från andra länder än det forna Jugoslavien har nu minskat avsevärt. Den s.k. treterminsregeln, som innebär att barnfamiljer får uppehållstillstånd om de väntat så länge att barnen hunnit gå tre terminer i svensk skola, kommer därför att bli aktuell endast i ett mycket begränsat antal fall frånsett de f.d. jugoslaverna. Tillämpningen av treterminsregeln på alla barnfamiljer från det forna Jugoslavien kommer att få till följd att denna undantagsregel kommer att få karaktären av huvudregel. Regeringen har mot denna bakgrund i dag beslutat att låta den s.k. treterminsregeln i utlänningsförordningen utgå. Att treterminsregeln upphör hindrar inte att det kan finnas enstaka familjer som på grund av lång vistelsetid och faktisk anknytning i det individuella fallet kan få tillstånd att stanna av humanitära skäl. Men några tidsrelaterade schablonregler skall inte tillämpas. Fru talman! Jag har inför riksdagen velat redovisa en samlad bild av regeringens flyktingpolitik. Grunden är att människor som söker skydd skall få det i vårt land. Vi arbetar för ett gemensamt europeiskt ansvar och för att UNHCR effektivt skall kunna ge skydd och humanitär hjälp i krisområden. Samtidigt skall flyktingmottagandet här hemma vara effektivt och humant.

Fru talman! Det var bra att riksdagen fick denna samlade redovisning rörande flyktingpolitiken. Vi i socialförsäkringsutskottet var förvånade och besvikna över att vi inte fann ett enda förslag i dessa mycket brännande och heta frågorna i den propositionsförteckning som överlämnades till riksdagen den 5 oktober. Jag har även i annat sammanhang ställt ett par frågor till invandrarministern, och vi har därför möjlighet att diskutera frågorna vidare.
Fru talman! Det var bra att riksdagen fick denna samlade redovisning rörande flyktingpolitiken. Vi i socialförsäkringsutskottet var förvånade och besvikna över att vi inte fann ett enda förslag i dessa mycket brännande och heta frågorna i den propositionsförteckning som överlämnades till riksdagen den 5 oktober. Jag har även i annat sammanhang ställt ett par frågor till invandrarministern, och vi har därför möjlighet att diskutera frågorna vidare. Om jag har förstått saken rätt kommer det att råda viseringsplikt för människor som kommer från det forna Jugoslavien, frånsett medborgare från Bosnien-Hercegovina, Slovenien och Kroatien. Detta har Invandrarverket begärt länge. På Invandrarverket har man fullständigt knäat under uppgifterna.
Om jag har förstått saken rätt kommer det att råda viseringsplikt för människor som kommer från det forna Jugoslavien, frånsett medborgare från Detta har Invandrarverket begärt länge. På Invandrarverket har man fullständigt knäat under uppgifterna.
Socialförsäkringsutskottet gjorde ett enigt uttalande den 13 augusti om behovet av tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande framför allt från Bosnien-Hercegovina. Men detta bör även kunna gälla människor som kommer från det forna Sovjetunionen. Jag undrar om vi relativt omgående kan vänta oss ett sådant förslag, som såvitt vi vet är under utarbetande.
Socialförsäkringsutskottet gjorde ett enigt uttalande den 13 augusti om behovet av tillfälliga uppehållstillstånd för asylsökande framför allt från Bosnien-Hercegovina. Men detta bör även kunna gälla människor som kommer från det forna Sovjetunionen. Jag undrar om vi relativt omgående kan vänta oss ett sådant förslag, som såvitt vi vet är under utarbetande?
Att det ena har hänt förskjuter inte behovet av det andra. Det är bra att vi arbetar i internationell anda och att vi gör det med medmänsklighet. Detta tror jag att samtliga i denna kammare kan slå fast. Det är också viktigt att vi säger att vi inte tar hit några flyktingar, vilket vi möter i debatten, utan att de kommer hit, och då har vi skyldighet att ta emot dem enligt de lagar och regler som vi har.
Att det ena har hänt förskjuter inte behovet av det andra. Det är bra att vi arbetar i internationell anda och att vi gör det med medmänsklighet. Detta tror jag att samtliga i denna kammare kan slå fast. Det är också viktigt att vi säger att vi inte tar hit några flyktingar, vilket vi möter i debatten, utan att de kommer hit, och då har vi skyldighet att ta emot dem enligt de lagar och regler som vi har.
Det är viktigt att vi tar emot de människor som har de största skyddsbehoven. Jag vill därför ställa en fråga till invandrarministern. Är det ändå inte dags att vi gemensamt sätter oss ned i en parlamentarisk utredning och ser över hela utlännings och flyktinglagstiftningen? Vi i Sverige har faktiskt inte möjlighet att ta emot så många flyktingar som vi har fått göra under det senaste året. Det kanske blir 100 000 innan detta år är till ända.
Det är viktigt att vi tar emot de människor som har de största skyddsbehoven. Jag vill därför ställa en fråga till invandrarministern. Är det ändå inte dags att vi gemensamt sätter oss ned i en parlamentarisk utredning och ser över hela utlännings och flyktinglagstiftningen? Vi i Sverige har faktiskt inte möjlighet att ta emot så många flyktingar som vi har fått göra under det senaste året. Det kanske blir 100 000 innan detta år är till ända.
Fru talman! När det gäller frågan om de tillfälliga uppehållstillstånden lät socialförsäkringsutskottet i somras via ett pressmeddelande meddela att man ville att denna fråga skulle utredas. Sedan sade socialförsäkringsutskottet att man väntade på förslag i riksdagen under hösten om flyktingpolitiken.
Fru talman! När det gäller frågan om de tillfälliga uppehållstillstånden lät socialförsäkringsutskottet i somras via ett pressmeddelande meddela att man ville att denna fråga skulle utredas. Sedan sade socialförsäkringsutskottet att man väntade på förslag i riksdagen under hösten om flyktingpolitiken. Regeringen har i dag fattat en rad beslut, och de kommer i vissa avseenden att anmälas senare för kännedom till riksdagen. Men det har inte funnits något formellt behov av att föra dessa frågor till riksdagen för beslut. Beträffande frågan om de tillfälliga uppehållstillstånden finns det ett förslag färdigt. Frågan bereds.
Regeringen har i dag fattat en rad beslut, och de kommer i vissa avseenden att anmälas senare för kännedom till riksdagen. Men det har inte funnits något formellt behov av att föra dessa frågor till riksdagen för beslut. Beträffande frågan om de tillfälliga uppehållstillstånden finns det ett förslag färdigt. Frågan bereds. Något slutligt politiskt ställningstagande har inte gjorts om detta skall föras till riksdagen eller inte. Jag har tagit upp frågan i det flyktingpolitiska rådet, där flyktingorganisationerna, våra myndigheter och samtliga riksdagspartier är företrädda.
Något slutligt politiskt ställningstagande har inte gjorts om detta skall föras till riksdagen eller inte. Jag har tagit upp frågan i det flyktingpolitiska rådet, där flyktingorganisationerna, våra myndigheter och samtliga riksdagspartier är företrädda. Resultatet av denna överläggning var att man var övervägande kritisk till att införa ett särskilt institut för den situation som råder i Jugoslavien i dag. Men något slutligt ställningstagande har inte gjorts.
Resultatet av denna överläggning var att man var övervägande kritisk till att införa ett särskilt institut för den situation som råder i Jugoslavien i dag. Men något slutligt ställningstagande har inte gjorts.
Frågan om tillfälliga uppehållstillstånd och en eventuellt kommande situation i Sovjetunionen utreds av Per-Erik Nilsson. Han förväntas lägga fram sina förslag under hösten. Det är naturligtvis min avsikt att i görligaste mån lägga fram förslag i riksdagen utifrån den utredningen.
Frågan om tillfälliga uppehållstillstånd och en eventuellt kommande situation i Sovjetunionen utreds av Per-Erik Nilsson. Han förväntas lägga fram sina förslag under hösten. Det är naturligtvis min avsikt att i görligaste mån lägga fram förslag i riksdagen utifrån den utredningen.
Fru talman! Det var en intressant redogörelse om flyktingpolitiken som Birgit Friggebo gav. Det är många punkter i den som jag skulle vilja diskutera. Jag förutsätter därför att Birgit Friggebo kommer att delta i den allmänpolitiska debatten nästa vecka och diskutera flyktingpolitiken.
Fru talman! Det var en intressant redogörelse om flyktingpolitiken som Birgit Friggebo gav. Det är många punkter i den som jag skulle vilja diskutera. Jag förutsätter därför att Birgit Friggebo kommer att delta i den allmänpolitiska debatten nästa vecka och diskutera flyktingpolitiken. Det är bra att regeringen äntligen vidtar åtgärder för att begränsa den stora asylinströmningen, även om jag förstår att det för en folkpartist måste vara ett beslut under galgen. Det verkar också som om regeringen inför visumtvång därför att Danmark har gjort det och därför att Norge diskuterar det. Danmark har under det första halvåret i år tagit emot lika många asylsökande som Sverige gör per vecka.
Det är bra att regeringen äntligen vidtar åtgärder för att begränsa den stora asylinströmningen, även om jag förstår att det för en folkpartist måste vara ett beslut under galgen. Det verkar också som om regeringen inför visumtvång därför att Danmark har gjort det och därför att Norge diskuterar det. Danmark har under det första halvåret i år tagit emot lika många asylsökande som Sverige gör per vecka. Jag tycker att Birgit Friggebo ger en glättad bild av verkligheten och de problem som finns. 75 000 människor är inskrivna på våra flyktingförläggningar, varav drygt 55 000 kommer från det forna Jugoslavien. Inför vintern vet vi inte vad som kommer att hända.
Jag tycker att Birgit Friggebo ger en glättad bild av verkligheten och de problem som finns. 75 000 människor är inskrivna på våra flyktingförläggningar, varav drygt 55 000 kommer från det forna Jugoslavien. Inför vintern vet vi inte vad som kommer att hända.
Invandrarverket har sagt att man kan ta fram ytterligare 30 000 bäddar, så att det den sista december finns 100 000 bäddar. Sedan vet man inte vad som kommer att ske. Även om verket arbetar föredömligt börjar man närma sig gränsen för vad man klarar av. Min fråga till Birgit Friggebo är: Vilka planer har regeringen för tiden efter den sista december?
Invandrarverket har sagt att man kan ta fram ytterligare 30 000 bäddar, så att det den sista december finns 100 000 bäddar. Sedan vet man inte vad som kommer att ske. Även om verket arbetar föredömligt börjar man närma sig gränsen för vad man klarar av. Min fråga till Birgit Friggebo är: Vilka planer har regeringen för tiden efter den sista december?
Kan regeringen tänka sig att ta upp en diskussion med övriga nordiska länder om att göra en fördelning av de asylsökande?
Kan regeringen tänka sig att ta upp en diskussion med övriga nordiska länder om att göra en fördelning av de asylsökande?

Fru talman! Jag vill också tacka kulturministern för den här informationen. Den var välkommen. 1951 fick vi FN:s flyktingkommission, och alltsedan dess har denna fungerat bra. Nu är det en ny situation med nya typer av flyktingar och flyktingorsaker i Europa.
Fru talman! Jag vill också tacka kulturministern för den här informationen. Den var välkommen. 1951 fick vi FN:s flyktingkommission, och alltsedan dess har denna fungerat bra. Nu är det en ny situation med nya typer av flyktingar och flyktingorsaker i Europa.
Det behövs därför nya instrument för att hantera dessa saker. Det är ett problem som är gemensamt för hela Europa. Saker händer väldigt snabbt. Det är ju inte bara från det forna Östeuropa som man kan befara stora flyktingströmmar.
Det behövs därför nya instrument för att hantera dessa saker. Det är ett problem som är gemensamt för hela Europa. Saker händer väldigt snabbt. Det är ju inte bara från det forna Östeuropa som man kan befara stora flyktingströmmar.
Under den senaste tiden inger också det som händer i Turkiet stor oro. Det finns obehagliga likheter med händelserna i Jugoslavien. Kulturministern redogjorde för att man i det här arbetet i Europarådet inte har haft någon större framgång.
Under den senaste tiden inger också det som händer i Turkiet stor oro. Det finns obehagliga likheter med händelserna i Jugoslavien. Kulturministern redogjorde för att man i det här arbetet i Europarådet inte har haft någon större framgång. Jag undrar om ESK-processen är en framkomligare väg och hur pass allvarligt regeringen arbetar på den linjen.
Jag undrar om ESK-processen är en framkomligare väg och hur pass allvarligt regeringen arbetar på den linjen. Har man exempelvis utsett någon huvudman för det arbetet? Till sist vill jag fråga: Vad händer egentligen med asylsökande från Kosovo?
Har man exempelvis utsett någon huvudman för det arbetet?
Fru talman! Jag delar Berith Erikssons uppfattning om att den här typen av massflyktssituationer beroende på krig, miljökatastrofer eller andra katastrofer inte bara är hänförliga till Östeuropa, och då inte bara till Jugoslavien. Det här visar på behovet av ett mycket aktivt arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter, för att säkerställa regelverk som gör att man kan få en ekonomisk tillväxt och över huvud taget bättre levnadsförhållanden för människorna i dessa länder. Som jag redovisade har vi från svensk sida sedan december förra året varit mycket aktiva för att få fram någon form av europeisk mekanism för ett gemensamt ansvarstagande för sådana här situationer. Det finns alltså en arbetsgrupp som Sverige leder. Det gäller nu att hitta ett internationellt forum som är lämpligt för att processa en sådan här mekanism. Ett sådant forum är ESK, som har visat sig vara snabb i hanteringen när det gällt att komma fram till gemensamma ståndpunkter. ESK:s beslut har utan stora byråkratiska omgångar också respekterats av de deltagande länderna. Huvudmän för det här får anses vara utrikesministern och statsministern, som också har engagerat sig i dessa frågor.

Herr talman! Jag börjar med att instämma i vad Birgit Friggebo sade i sin första replik till Ian Wachtmeister. Birgit Friggebo sade att hon gav en samlad bild av regeringens flyktingpolitik.
Herr talman! Jag börjar med att instämma i vad Birgit Friggebo sade i sin första replik till Ian Wachtmeister. Birgit Friggebo sade att hon gav en samlad bild av regeringens flyktingpolitik. En bit fattas ändå, tycker jag, och det är då fråga om kampen mot okunskap och fördomar, kampen mot rasistiska tendenser och främlingsfientlighet i vårt eget samhälle men också i vår egen riksdag, som föregående talare här har gett uttryck för. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet: Vilka planer har statsrådet och hennes regering på att medverka i den viktiga kampen mot fördomar och för solidaritet och upplysning i vårt eget land i dessa frågor?
Herr talman! För det första har vi en viktig fråga gemensam. Den handlar naturligtvis om att bedriva opinionsbildning. Vi måste bemöta felaktigheter och fördomar. Vi måste även sprida kunskap om verkligheten, inte minst sådan den ter sig i vår omvärld, och om sådant som skapar flyktingströmmar till vårt land.
Herr talman! För det första har vi en viktig fråga gemensam. Den handlar naturligtvis om att bedriva opinionsbildning. Vi måste bemöta felaktigheter och fördomar. Vi måste även sprida kunskap om verkligheten, inte minst sådan den ter sig i vår omvärld, och om sådant som skapar flyktingströmmar till vårt land. För det andra är det viktigt att de människor som kommer hit känner sig trygga här, så att de inte utgör en orsak till att andra människor känner främlingsfientlighet.
För det andra är det viktigt att de människor som kommer hit känner sig trygga här, så att de inte utgör en orsak till att andra människor känner främlingsfientlighet. En sådan viktig fråga är möjligheterna att lära sig det svenska språket, att kunna kommunicera också med oss svenskar och att kunna uttrycka inte bara tankar, utan också känslor tillsammans med oss svenskar.
En sådan viktig fråga är möjligheterna att lära sig det svenska språket, att kunna kommunicera också med oss svenskar och att kunna uttrycka inte bara tankar, utan också känslor tillsammans med oss svenskar. Jag tror att vi i alltför hög grad har brustit när det gällt att se behoven av att alla de som har tillåtelse att stanna här i Sverige skall kunna lära sig svenska. Det gäller våra ungdomar, men också kvinnorna.
Jag tror att vi i alltför hög grad har brustit när det gällt att se behoven av att alla de som har tillåtelse att stanna här i Sverige skall kunna lära sig svenska. Det gäller våra ungdomar, men också kvinnorna.
För det tredje är det viktigt att vi kan understödja olika projekt som gör att invandrare och svenskar kan mötas.
För det tredje är det viktigt att vi kan understödja olika projekt som gör att invandrare och svenskar kan mötas. De tio miljoner som riksdagen avsatte i våras för åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism har inriktningen att framför allt invandrarungdomar och svenska ungdomar på olika sätt skall kunna mötas för att få ökad förståelse för varandra.
De tio miljoner som riksdagen avsatte i våras för åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism har inriktningen att framför allt invandrarungdomar och svenska ungdomar på olika sätt skall kunna mötas för att få ökad förståelse för varandra.
Jag är av den absoluta övertygelsen att kunskap motverkar fördomar. Många av de yttringar, de brev och andra informationer som jag får ifrån människor som är rädda för invandrarna har sin grund i okunskap.
Jag är av den absoluta övertygelsen att kunskap motverkar fördomar. Många av de yttringar, de brev och andra informationer som jag får ifrån människor som är rädda för invandrarna har sin grund i okunskap.
Herr talman! Låt mig först understryka att det faktiskt alltid är ursprungslandets fel att människor känner sig tvingade att ge sig av. Även om det skulle visa sig att man inte har så starka skäl att man får flyktingstatus här i landet, är det ofta en fullkomligt orimlig diskriminering eller en minoritetspolitik som ligger bakom.
Herr talman! Låt mig först understryka att det faktiskt alltid är ursprungslandets fel att människor känner sig tvingade att ge sig av. Även om det skulle visa sig att man inte har så starka skäl att man får flyktingstatus här i landet, är det ofta en fullkomligt orimlig diskriminering eller en minoritetspolitik som ligger bakom. Jag vill fråga invandrarministern: Om det över huvud taget var tänkbart för en folkpartistisk invandrarminister att införa ett visumtvång, hade det inte varit lyckligare att göra detta något tidigare? Min utgångspukt för frågan är inte riktigt densamma som Ian Wachtmeisters. Jag är mer bekymrad över de människor som kanske har gjort sig av med allt de hade hemma för att få råd att ge sig av till Sverige.
Jag vill fråga invandrarministern: Om det över huvud taget var tänkbart för en folkpartistisk invandrarminister att införa ett visumtvång, hade det inte varit lyckligare att göra detta något tidigare? Min utgångspukt för frågan är inte riktigt densamma som Ian Wachtmeisters. Jag är mer bekymrad över de människor som kanske har gjort sig av med allt de hade hemma för att få råd att ge sig av till Sverige. Nu blir de sittande här i åratal, därför att vi har byggt upp obalanser i behandlingen av flyktingärendena. Vi hamnar nu i en så ansträngd situation att vi t.o.m. måste ge upp treterminsregeln, vilket jag tycker är en fruktansvärd kapitulation riktad mot humaniteten.
Nu blir de sittande här i åratal, därför att vi har byggt upp obalanser i behandlingen av flyktingärendena. Vi hamnar nu i en så ansträngd situation att vi t.o.m. måste ge upp treterminsregeln, vilket jag tycker är en fruktansvärd kapitulation riktad mot humaniteten. Jag vill bara fråga Birgit Friggebo: I valet mellan att ha infört visumtvång litet tidigare och att för barnens skull slippa ge upp treterminsregeln, vad hade Birgit Friggebo valt?
Jag vill bara fråga Birgit Friggebo: I valet mellan att ha infört visumtvång litet tidigare och att för barnens skull slippa ge upp treterminsregeln, vad hade Birgit Friggebo valt?
Herr talman! Det som är sanning i dag kanske inte var sanning i går. Verkligheten förändras. Vi hade verkställighetsstopp beträffande Kosovo fram till sommaren.
Herr talman! Det som är sanning i dag kanske inte var sanning i går. Verkligheten förändras. Vi hade verkställighetsstopp beträffande Kosovo fram till sommaren. Då kom det besked från flyktingkommissarien om att man bedömde att det fanns personer som lämnade Kosovo som inte hade det primära skyddsbehov som innebar att flyktingkommissarien ville rekommendera att länderna höll sina gränser öppna. Då, först då, började invandrarverket att fatta avvisningsbeslut.
Då kom det besked från flyktingkommissarien om att man bedömde att det fanns personer som lämnade Kosovo som inte hade det primära skyddsbehov som innebar att flyktingkommissarien ville rekommendera att länderna höll sina gränser öppna. Då, först då, började invandrarverket att fatta avvisningsbeslut. Så sent som i måndags fattade Utlänningsnämnden ett beslut beträffande krigsvägrare. Det kommer naturligtvis att vara praxisstyrande också för Invandrarverkets beslutsfattande.
Så sent som i måndags fattade Utlänningsnämnden ett beslut beträffande krigsvägrare. Det kommer naturligtvis att vara praxisstyrande också för Invandrarverkets beslutsfattande.
Man konstaterar, på grund av de informationer som man har skaffat sig genom resor i området och andra informationer, att amnestiregler numera i praktiken tillämpas för krigsvägrare. Det är bakgrunden till att Invandrarverket nu har börjat fatta belsut här i Sverige.
Man konstaterar, på grund av de informationer som man har skaffat sig genom resor i området och andra informationer, att amnestiregler numera i praktiken tillämpas för krigsvägrare. Det är bakgrunden till att Invandrarverket nu har börjat fatta beslut här i Sverige.
Det är den osäkra situationen i Kosovo som har varit grunden till att man inte tidigare har fattat beslut. Vi vet att det fortfarande finns människor i Kosovo som trakasseras och förföljs, och som kan komma att ha ett skyddsbehov.
Det är den osäkra situationen i Kosovo som har varit grunden till att man inte tidigare har fattat beslut. Vi vet att det fortfarande finns människor i Kosovo som trakasseras och förföljs, och som kan komma att ha ett skyddsbehov. I den mån vi från Sveriges sida kan hjälpa till genom att nu tillämpa generösa viseringsregler skall vi göra det.
I den mån vi från Sveriges sida kan hjälpa till genom att nu tillämpa generösa viseringsregler skall vi göra det.
Herr talman! Det har varit möjligt även tidigare att ge Invandrarverket sådana instruktioner, om det över huvud taget behövs. Jag tror att man vet, att personer med starka skyddsbehov skall ha en chans, även om de inte har ett visum med sig när de kommer till gränsen. Man skall bevilja visum om människor kommer till en svensk representation någonstans utomlands och har ett starkt skyddsbehov.
Herr talman! Det har varit möjligt även tidigare att ge Invandrarverket sådana instruktioner, om det över huvud taget behövs. Jag tror att man vet, att personer med starka skyddsbehov skall ha en chans, även om de inte har ett visum med sig när de kommer till gränsen. Man skall bevilja visum om människor kommer till en svensk representation någonstans utomlands och har ett starkt skyddsbehov. Det hade också tidigare varit möjligt att införa en sådan här visumregel, med dessa mycket starka begränsningar eller instruktioner.
Det hade också tidigare varit möjligt att införa en sådan här visumregel, med dessa mycket starka begränsningar eller instruktioner.
Herr talman! Det jag redovisade tidigare var beslutssituationen här i Sverige. Dagens beslut om att införa viseringstvång har ju sin grund i FN-beslutet. Där konstaterar man att Serbien-Montenegro inte är successorstat till det forna Jugoslavien.
Herr talman! Det jag redovisade tidigare var beslutssituationen här i Sverige. Dagens beslut om att införa viseringstvång har ju sin grund i FN beslutet. Där konstaterar man att Serbien Montenegro inte är successorstat till det forna Jugoslavien.
Därmed uppkommer frågan om att gå igenom samt
Därmed uppkommer frågan om att gå igenom samtliga de bilaterala avtal som vi har med det forna Jugoslavien. Viseringsavtalet är ett av de avtalen.

Herr talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om Sverige kommer att ta upp frågan om det ökade våldet och de allt grövre brotten mot mänskliga rättigheter i Turkiet vid ESK:s ministermöte i Stockholm i december. Berith Eriksson har frågat mig om regeringen avser att inom ramen för ESK processen begära en förklaring från Turkiet om åtgärden att inrätta ett krigsråd. Berith Eriksson har också frågat vilka initiativ regeringen är beredd att ta för att förhindra att man i Turkiet får en utveckling liknande den i Jugoslavien. Jag avser att besvara dessa frågor i ett sammanhang. Innan jag går in på svaret vill jag påpeka att jag i ett frågesvar den 31 mars i år berörde bakgrunden till frågeställningen. Frågorna om de mänskliga rättigheterna och säkerhetssituationen i Turkiet är intimt förknippade med kurdernas ställning i landet. Kurder finns i alla delar av Turkiet. Många har assimilerats och integrerats i det turkiska samhället. Ett antal ledande turkiska företrädare har kurdiskt ursprung. Den största delen av kurderna bor dock i sydöstra delarna av landet och hävdar sin självklara rätt till egen kultur och eget språk. Denna folkgrupp har under lång tid utsatts för en hårdhänt assimileringspolitik. En viss lättnad i bestämmelserna har iakttagits under senare år. Språkförbudet upphävdes t.ex. 1991. Den hårdhänta politiken har gynnat underjordiska organisationer av terroristorganisationen PKK:s typ. PKK drar sig inte för våld mot civila i sin kamp för en separat kurdisk stat på marxist-leninistisk grund. Men PKK åtnjuter svagt stöd även i den sydöstra delen av Turkiet. Däremot är stödet starkt för lokalt kurdiskt medinflytande. Ett tjugotal lokala kurdiska kandidater invaldes i parlamentet för ett år sedan, och dessa har bildat ett parti vid namn HEP. Den nya turkiska regeringen införde också strax efter sitt tillträde en rad åtgärder i liberaliserande riktning. Ett ministerium för mänskliga rättigheter har inrättats, en lag om kortare häktningstider har antagits liksom en liberalare arbetsmarknadslagstiftning. Under senare tid har striderna mellan regeringens säkerhetsstyrkor och PKK trappats upp. Åtskilliga rapporter om övergrepp och förföljelser förekommer från båda sidor. Herr talman! Alla regeringar har en självklar skyldighet att bekämpa terroristverksamhet. Det är dock viktigt att detta sker i enlighet med demokratiska principer och inom ramen för den internationella rättsordningen. Det internationella samfundet kommer även fortsättningsvis att behöva göra stora insatser i sydöstra Europa och Mellanöstern för att bidra till konfliktlösning och en fredlig och demokratisk utveckling, samt förhindra spridning av de krig och konflikter som pågår. Turkiet är i flera av dessa sammanhang en viktig aktör, som kan göra betydande insatser för att öka stabiliteten såväl på Balkan som i Kaukasus, Centralasien och Desto viktigare är att Turkiet inom sina egna gränser tillämpar en demokratisk rättsordning. Vi anser att Turkiet måste acceptera en enskild klagorätt till Europadomstolen i Strasbourg som är tillämplig i alla delar av landet. Turkiets hantering av de mänskliga rättigheterna i sitt eget land är av stor betydelse när landet söker en ökad integration i det europeiska samarbetet. Turkiet har självfallet som ESK-medlem gjort åtaganden att respektera ESK:s principer om demokratiska och mänskliga rättigheter. Uppgifterna om att ett krigsråd skulle ha upprättats i Turkiet har jag inte kunnat få bekräftade. Jag avstår därför från kommentarer om detta. Olikheterna mellan situationen i Jugoslavien och Turkiet är påtagliga. Kurdfrågan är Turkiets dominerande etniska problem, medan Jugoslavien och Balkan i övrigt har ett otal sådana. Jugoslavien var också fram till sitt sönderfall en kommunistdiktatur, medan Turkiet har genomgått en stadig utveckling i demokratisk riktning under
Herr talman! Fru utrikesminister! Jag ber om ursäkt för att jag kom litet sent. Jag hade missuppfattat tiden och trodde att vi började 14.30 Jag har snabbt hunnit läsa igenom utrikesministerns svar, och jag noterar naturligtvis att det är större skärpa i det än vad det har varit i svar på frågor om Turkiet som jag har ställt tidigare. Det är mycket glädjande.

I båda dessa rapporter sägs att detta är en konflikt som riskerar att sprida sig till andra städer i Turkiet, och det kan sluta verkligt illa. Jag har också fått ta del av reaktionerna i andra länder, bl.a. i Storbritannien, Tyskland, Holland och Schweiz. I Holland har man t.ex. tagit initiativ för att denna fråga skall tas upp på ESK:s dagordning. Jag undrar om utrikesministern har fått ta del av de här planerna. Vad förbereder man i utrikesdepartementet?
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag är medveten om att den här frågan togs upp i kammaren innan vi gjorde sommaruppehåll, och anledningen till att jag tar upp den igen är just att situationen i Turkiet har förvärrats, vilket är högst alarmerande. I svaret finns det vissa delar som jag vill ta upp, bl.a. När det sägs att många kurder har assimilerats i det turkiska samhället och att de inte bara bor i de sydöstra delarna av Turkiet utan även i andra delar. Det är riktigt, men merparten av kurderna och därmed problemen finns i de sydöstra delarna. Jag har själv träffat kurder som har försökt söka arbete i andra delar av Turkiet, men de har påtagliga svårigheter, på grund av att det sker en diskriminiering av kurder i hela Turkiet. Det sägs också att premiärministern har planer på att försöka förmå flera kurder att flytta från sydöstra Turkiet. Det är en vanlig procedur för att assimilera en minoritet och inte ta hänsyn till dess rättigheter, dess egen kultur osv. Det sägs i svaret att det finns parlamentariker från de olika kurdiska delarna, och det är riktigt. Men jag läste häromdagen en Amnestyrapport med en lista på 17 namngivna kurdiska parlamentariker som hotas till döden på grund av sitt engagemang för kurdernas sak. Amnesty går nu ut och ber att man skall agera för de här personernas rättigheter. Det borde självklart respekteras att en parlamentariker fungerar på det sättet i en demokrati. Jag får ta upp frågan om striderna mellan PKK och turkiska regeringsföreträdare i mitt nästa inlägg.
Herr talman! Bättre sent än aldrig, skulle jag kunna säga. Jag är glad när de frågeställare som jag har möjlighet att diskutera med också finns här i kammaren. Det är tråkigt att hålla monologer. Det som Berith Eriksson tog upp i fråga om de olika rapporterna har en mycket intressant aspekt. Det visar både att det finns en stark internationell uppmärksamhet på skeendet i Turkiet och att det finns en öppenhet, som gör att de olika rapporterna och besöken kan komma till stånd. Det är mycket väsentligt. Kurdfrågan i Turkiet är mycket mångfasetterad. Det är så, Ingela Mårtensson, att många mycket ledande företrädare i Turkiet har kurdiskt ursprung. Många kurder är helt och hållet integrerade i det turkiska samhället. Samtidigt har kurderna i sydöstra Turkiet på många sätt en besvärlig situation, som jag har beskrivit i mitt svar. Det är väsentligt att det internationella samfundet, och naturligtvis också Sverige, både bilateralt och även multilateralt, fortsätter dialogen med Turkiet och företrädare för Turkiets regering och parlament. Det är ju på det sättet som omvärlden har möjlighet att visa sitt betydande intresse för den här frågan och därmed även att utöva en stödjande funktion när det gäller att förbättra kurdernas ställning. Vi ser nu ett ökat våld, vilket är att beklaga, och vi hoppas i stället återigen få se en rörelse i riktning mot ökad respekt för kurdernas etniska och mänskliga rättigheter.
Herr talman! I sydöstra Turkiet, i Kurdistan, bor tio miljoner kurder. Att det finns enstaka kurder som har nått högt uppsatta poster i samhället tror jag inte har så stor betydelse i sammanhanget. När det gäller öppenheten och möjligheten att påverka, krävs det verkligen att de krav som ställs i olika länder backas upp och följs upp av andra av ESK:s medlemsländer. Det är tragiskt att det skall behöva gå så långt som det har gjort i Turkiet. Det har varit och är fortfarande möjligt att påverka skeendet, men det måste tas mycket större krafttag när det gäller att påverka Turkiet än vad som har gjorts hittills. Lord Avenbury säger i sin rapport, som jag nämnde, att sådana här utrensningar inte har förekommit i Europa sedan Stalins tid. Det är ganska hårda ord om vad som sker här.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om PKK. Det handlar inte bara om turkiska säkerhetsstyrkor mot PKK. Den 19 augusti 1992 gick man t.ex. in i staden Sirnak och sköt vilt mot befolkningen. Det är civilbefolkningen som kommer till skada. Att PKK också utför terroristdåd mot civilbefolkningen gör inte saken bättre för de kurder som bor i området. Men det är inte på det här viset man skall bekämpa PKK. Det står i svaret att ett land måste följa demokratiska spelregler om man skall framställa sig som ett demokratiskt land. Då kan man inte trappa upp våldet. Man måste se till att den kurdiska befolkningen får de självklara rättigheter den har, som en minoritet. Det är inte bara PKK:are som kommer till skada. Amnesty har en lista som upptar även författare och journalister. Sedan februari har nio journalister dödats.
Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt och betona något som är ett faktum, nämligen att Sverige när vi för bilaterala samtal med företrädare för Turkiets regering alltid tar upp frågan om de mänskliga rättigheterna och de kulturella rättigheterna för kurderna. Det är ett stående tema i våra samtal.
Herr talman! Sedan jag kom in i riksdagen 1988 och började ställa frågor av denna art, har jag alltid fått svaret att Sverige i sina bilaterala samtal med Turkiet tar upp detta. Men det har verkligen inte lett till något resultat. The British Royal Institute säger att när dialogen mellan folket och regeringen bröt samman, rasade hela den politiska strategin. Därför har regeringen i dag ingen annan lösning än militär. Sedan ett år har fler än 100 människor avrättats av dödspatruller. Regeringens politik går ut på att driva ut folket från städer och byar. Man försöker nu tömma staden Sirnak, med 90 000 invånare. Özal säger också att området inte går att utveckla och att människorna snart kommer att flytta västerut. Det är en märklig politik.
Herr talman! Det är bra att Sverige i bilaterala samtal med Turkiet tar upp den brist på mänskliga rättigheter som råder, inte minst när det gäller den kurdiska befolkningen men även andra minoriteter i Turkiet. Det som förvånar mig är att frågan inte mera kommit upp i ESK-processen. Utrikesministern ger inte riktigt svar på min fråga om Sverige är berett att ta initiativ i ESK under ministermötet eller den närmaste tiden. Utrikesministern har ju nu som ordförande möjlighet att påverka agendan. Det vore bra om man inom ESK tog upp frågan med Turkiet direkt. Jag har som observatör ansett att man inte har gjort det tillräckligt hittills. Man borde också skicka dit en delegation för att observera förhållandena.